Fru talman! Det är uppenbart att justitieministern inte har läst vår partimotion på kriminalpolitikens område. Den innehåller åtskilliga förslag. Tyngdpunkten ligger på stöd åt kvinnor som har drabbats av övergrepp. Som justitieministern ser utgår min interpellation just från händelsen i Helsingborg. Jag menar att vårt förslag faktiskt skulle ha kunnat vara av avgörande betydelse för just den kvinnan och hennes efterlämnade barn.

Fru talman! Jo, det var väl det jag sade i mitt svar: Jag tror att elektronisk övervakning i kombination med besöksförbud kan effektivisera besöksförbudet så att det kan avhålla någon från att bryta mot det och så att man kan avslöja när brott har begåtts. Jag delar helt den uppfattningen.
Fru talman! Att bli misshandlad, att leva under dödshot, att aldrig riktigt våga hoppas på ett tryggt liv - det är den verklighet som många kvinnor och barn tvingas leva i. Vi får aldrig bli likgiltiga eller avtrubbade när vi hör hur kvinnor misshandlas, förföljs eller i värsta fall mördas. I stället måste vi reagera med kraft, med avsky, och tillsammans göra vårt yttersta för att bekämpa kvinnomisshandeln. Det är ett upprop som alla borde kunna skriva under. Det råder inget som helst tvivel om att våldet mot kvinnor är ett utbrett problem. Det är samhällets skyldighet att ge hotade och misshandlade kvinnor ett så gott skydd som möjligt. Kvinnorna ska inte behöva leva i ständig rädsla för att de män som gjort deras liv till ett helvete ska dyka upp. Även barnen måste ha rätt att känna trygghet för sina syskon och sin mamma och ska inte behöva se sin mamma plågas. Straffsystemet måste uppfattas som rättvist, och en anständig kriminalpolitik borde ställa upp på brottsoffrens sida. Borde inte kvinnornas och barnens skyddsbehov alltid gå före männens integritet? Det är klart att rättssäkerhet ska råda, men eftersom den utredningen inte genomförts, så skynda då på den! Ett av våra moderata förslag är att ge männen som hotar eller misshandlar kvinnor fotbojor, som vi nämnde nyss. Det är ju det som den här debatten handlar om. Jag skulle även vilja ge kvinnorna en egen mottagare, som automatiskt slår larm om mannen närmar sig. Den tekniken finns också tillgänglig. Skulle fotbojan avlägsnas larmas även kvinnan. Hur ställer sig justitieministern till det förslaget? Jag hoppas och tror att alla är överens om att vi ska ställa upp på brottsoffrens sida. Tekniken finns och kan bli till hjälp även för mannen, som jag sade tidigare. Då är vi också överens om att man därmed förhindrar nya brott.
Fru talman! Cecilia Magnusson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta dels för att genomföra de förslag som framförs i kriminalvårdens permissionsutredning, dels för att få till stånd en ökad permissionskontroll inom ramen för kriminalvårdens nuvarande anslag. Jag vill inledningsvis påpeka att jag uttömmande redogjort för min syn på permissionsinstitutet och dess tillämpning i ett interpellationssvar till Gun Hellsvik för drygt en månad sedan och i ett flertal frågesvar den senaste tiden. Jag begränsar mig därför nu till de konkreta frågor som Cecilia Magnusson har ställt. Sommaren 1999 fick en arbetsgrupp inom kriminalvården i uppdrag att beskriva och analysera läget vad gäller utevistelser för intagna dömda till fyra års fängelse eller mer. I januari i år presenterade utredningen sina slutsatser i rapporten Långtidsdömdas utevistelser. Där konstaterar man att gällande regler tillämpats på ett mycket generöst sätt och att planeringen och kontrollen av utevistelserna varit bristfällig. Enligt utredningen har mängden utevistelser varit mycket stor, besluten har fattats på låg nivå och chefernas kontroll har varit otillräcklig. Kritiken riktar sig framför allt mot de öppna anstalterna. Utredningens förslag sammanfattas i rapporten med orden "stramare tillämpning, bättre kontroll och minskad volym av utevistelser". Utredningen konstaterar uttryckligen att nuvarande lagstiftning ger tillräckligt stöd för ett system med väl kontrollerade permissioner, och några lag eller förordningsändringar föreslås därför inte. När det gäller behovet av resurser säger utredningen att de förslag som lämnas inte kräver något resurstillskott. Den minskning av det totala antalet utevistelser som utredningen föreslår kommer att frigöra resurser, och de höjda ambitionerna i kvalitetshänseende kan därför genomföras genom en omprioritering av befintliga resurser. Jag delar utredningens bedömning när det gäller lagstiftningens innehåll, och jag har inte anledning att ifrågasätta den bedömning av resursbehovet som görs. Några åtgärder från min sida när det gäller genomförandet av förslagen i rapporten är alltså för närvarande inte påkallade. Från departementets sida kommer vi emellertid noga att följa kriminalvårdens fortsatta arbete med utredningens förslag. Som Cecilia Magnusson konstaterar är lagstiftningens utgångspunkt att permissioner över huvud taget inte ska beviljas om det finns en påtaglig risk för fortsatt brottslighet eller annat missbruk. Detta gäller givetvis inte minst i fråga om våldsbrottslighet. Inom psykiatrin har man utvecklat olika instrument som kan användas för att göra s.k. farlighetsbedömningar. Bl.a. finns ett särskilt instrument som tar sikte på bedömningar av risken för att en man ska återfalla i våldsbrott mot en närstående kvinna. Regeringen har i regleringsbrevet gett Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att återrapportera vilka insatser som genomförs för att utveckla förutsättningarna för att göra säkrare risk och farlighetsbedömningar, bl.a. i samband med permissioner. Att med säkerhet förutsäga mänskligt handlande kommer aldrig att bli möjligt men för att förhindra tragiska händelser, som den som nyligen inträffade i Helsingborg, måste vi bli betydligt bättre i detta avseende.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det är sannerligen en skrämmande läsning att ta del av vad Permissionsutredningen har fått fram angående tillståndet inom kriminalvården och särskilt gällande tillämpning av permissionsreglerna. På mig verkar det som om utredningen själv blivit tagen på sängen av de resultat man fått fram. Mycket riktigt har de föreslagit ett stort antal åtgärder för att förändra den rådande situationen. På mig verkar det dock som om utredningen inte orkat ta tag i alla de resultat de har kommit fram till. Ett antal resultat har inte föranlett slutsatser och förslag till åtgärder. När man som jag nu läser utredningen ur synvinkeln kvinnomisshandel, där vi vet att återfallsfrekvensen är synnerligen hög, ger utredningen uttryck för en förfärande slapp inställning från kriminalvårdens sida. Jag har ett par exempel. Det beskrivs hur den farlighetsbedömning som görs på intagna med minst fyra års strafftid är inaktuell vid den tidpunkt då permission ska bedömas. Man har ytterst sällan råd med att göra en förnyad farlighetsbedömning när det är dags att ta ställning till en eventuell permission. I kvinnovåldsperspektiv är det lång tid som den intagne har haft för att ruva på hämnd och ytterligare nära sitt hat och förakt inför sin kvinna. Därför borde man ur kvinnofridssynpunkt överväga att göra en förnyad farlighetsbedömning. Är justitieministern beredd att initiera att en förnyad farlighetsbedömning ska ske på intagna dömda för kvinnofridsbrott? Ett annat exempel är att utredningen inte hittat någon dokumentation i de 250 granskade personakterna gällande kontakt med andra myndigheter. Det verkar som kriminalvården i alla fall jämfört med andra myndigheter är en sluten värld. För att återknyta till det tragiska mordet nyligen i Helsingborg, som justitieministern nämner i sitt svar och som har tagits upp i tidigare interpellationsdebatter, kan jag säga att kvinnan där enligt tidningsuppgifter faktiskt hade anmält till sociala myndigheter att hon kände sig hotad av sin man. Dessa uppgifter hade inte föranlett någon åtgärd. Om det fanns rutiner för kontakter och samverkan mellan myndigheter skulle man komma en god bit på väg när det gäller att freda kvinnorna. Är justitieministern beredd att, med tanke på de resultat som utredningen satt på pränt, ge ytterligare instruktioner till de myndigheter som fått i uppdrag att bättre samverka och prioritera uppbyggnaden av samråd vid permissionstillstånd?
Fru talman! Eftersom justitieministern i sitt svar till Cecilia Magnusson hänvisar till en interpellationsdebatt mellan justitieministern och mig om permissioner och jag vid det tillfället ställde en fråga till justitieministern, och eftersom justitieministern aldrig gick upp och tog replik, kan det finnas skäl för mig att ställa min fråga en gång till när vi nu på nytt diskuterar permissioner. Kanske har jag då möjlighet att få ett svar. Det jag då pekade på - det finns också i protokollet från debatten den 3 februari - var den utveckling som har skett när det gäller de intagna. Vi ser, vilket också påpekas i kriminalvårdens utredning, fler och fler resursstarka personer bland de fängelsedömda - personer som sätter de anställda under ett mycket starkt tryck. Samtidigt har vi uppgifter från kriminalvården om att 700 vårdare på våra fängelser saknar t.o.m. grundutbildning. De personerna är av stor betydelse som informationsgivare inför beslut om permissioner. Skälet till att 700 vårdare saknar t.o.m. grundutbildning är enligt kriminalvården att det inte finns pengar. Man har inte pengar så att man kan sätta in vikarier. Jag frågade vid den förra debatten justitieministern vad hon tänkte göra åt detta. Jag tycker också att det finns en koppling mellan diskussionen om permissioner och den tidigare diskussionen om fotboja vid besöksförbud. Vi har ju från vår sida också pekat på att fotbojan borde kunna vara användbar i samband med permissioner. Av justitieministerns svar när det gällde fotbojan till Anita Sidén framkom att ett arbete är på gång för att undersöka möjligheten att använda fotboja. Jag hörde att Anita Sidén pekade på att detta bör vara en prioriterad fråga. Jag frågar nu justitieministern när vi kan förvänta oss ett förslag om möjligheterna att utnyttja fotboja vid permissioner och vid besöksförbud.
Fru talman! När det gäller kriminalvårdens bedömningar av om personer utgör en risk inför olika typer av beslut - permissioner eller annan frigång - pågår det ett utvecklingsarbete. Vid flera av våra anstalter, bl.a. Hall och några till, har man en verksamhet som går ut på att använda ett av de särskilda instrument som finns. Just där är det HCR-20 som man använder för att göra dessa bedömningar. Även SARA används vid flera av anstalterna. Syftet är naturligtvis att utveckla dessa system så långt att man rutinmässigt kan använda dem inför olika typer av beslut. Det sker alltså redan i viss utsträckning i dag, men metoderna behöver utvecklas. Kunskapen om och förmågan att använda dem måste utvecklas. Det krävs ofta mycket kvalificerad medverkan vid dessa bedömningar. Det krävs läkarmedverkan. Därför utvecklas nu också ett samarbete mellan de olika myndigheter som är inblandade. Jag kan nämna att BRÅ, Kriminalvårdsstyrelsen och Riksmedicinalverket har påbörjat en diskussion om på vilket sätt dessa myndigheter gemensamt kan vidareutveckla arbetet på detta område. Jag räknar med att kriminalvården i framtiden kommer att ha möjligheter att betydligt bättre göra sina bedömningar, så att människor inte behöver råka ut för sådana tragiska händelser som vi har fått uppleva på senare tid. Till Gun Hellsvik vill jag, utöver det jag har sagt tidigare i denna fråga, säga att den utveckling vi har haft med flera mycket grova brottslingar i våra fängelser naturligtvis ställer nya krav på arbetsmetoder och kompetens i kriminalvården. Ett av de uppdrag som Kriminalvårdsstyrelsen har går ut på att säkerställa att den utbildning som behövs framför allt hos den personal som ska ha de mera kvalificerade uppgifterna genomförs, så att man är säker på att kriminalvården kan leva upp till de höga krav som vi ställer. Det gäller även givetvis grundutbildningen. Jag vet att Kriminalvårdsstyrelsen har en plan för hur man ska säkerställa att en viss grundutbildning också ska finnas för alla andra. När det gäller användandet av fotboja i samband med permissioner kommer det en departementspromemoria under våren, men tyvärr kan jag redan nu säga att Kriminalvårdsstyrelsen har uttalat en stor skepsis mot förslaget. Man anser att det kostar alldeles för mycket och att man med de resurserna skulle kunna åstadkomma bättre effekter på andra sätt. Men vi får se vad ståndpunkten i slutändan blir i den delen.
Fru talman! Tack för detta utvecklande av diskussionen från justitieministerns sida! Jag skulle bara vilja att justitieministern lite bättre utvecklade om hon är beredd att ge ytterligare instruktioner till de myndigheter som fått i uppdrag att samverka bättre att prioritera uppbyggnaden av samråd vid permissionstillstånd. Det skulle vara intressant att få ministerns synpunkt på detta. Jag anser också att den nyss avlämnade Permissionsutredningen borde föranleda justitieministern att vidta ett antal åtgärder, framför allt att sätta upp tidsgränser för genomförande av de förslag som utredningen lagt fram. Dessa är nämligen mycket angeläget att snabbt få till stånd. Är justitieministern beredd att göra detta för att visa sitt engagemang och sin vilja att komma till rätta med de grava problem som finns inom det här området? Hellsvik talades det om utbildning av personal som kommer i beröring med kvinnor som utsatts för våld. Ministern beskrev då vilka som samverkade och vilken utbildning man skulle ge. Där finner jag inte att kriminalvården finns med. Jag tycker att det är ytterst viktigt att alla myndigheter som kommer i kontakt med detta får vara med i den här utbildningen. När vi vet utbildningsnivån borde detta vara en självklarhet. Man kommer inte i kontakt med de utsatta kvinnorna personligen, men man kommer i kontakt med förövarna. Kvinnovåldsproblematiken är ett stort område. Jag anser att vi borde kunna avhålla åtminstone de personer som finns inom kriminalvården från att fortsätta med sina fruktansvärda våldsdåd. Om de inte kan avhålla sig från att uppsöka och plåga sina offer under permissioner och utevistelser ska de inte ha några permissioner. Det borde vara en självklarhet.
Fru talman! Ja, det är naturligtvis både viktigt och nödvändigt att vi politiker visar engagemang. Men det är kanske ännu viktigare att vi sedan också agerar utifrån det engagemanget på ett sådant sätt att det leder till förbättringar av verkligheten. Ibland är det kanske lockande att bara visa engagemang och att göra det genom åtgärder som kanske är störande eller t.o.m. kränkande i förhållande till de människor som vi har givit uppdraget att vara de som ska genomföra det praktiska arbete som följer av våra politiska beslut.

Skulle jag göra det tror jag att det lätt skulle uppfattas som att jag inte har förtroende för myndigheterna, att de så att säga inte hör första gången vad regering och riksdag säger utan att det behöver upprepas en gång till. Samarbete mellan myndigheter är nämligen en av de frågor som i alla sammanhang har understrukits som de absolut viktigaste när det gäller metodutveckling och förbättring av myndigheternas arbete. När det gäller uppdraget att utveckla kompetens och utbildningsinsatser har Rikspolisstyrelsen fått uppdraget att vara den som ska samordna myndigheternas insats i fråga om utbildning. Kriminalvårdsstyrelsen är givetvis en av de myndigheter som ingår i det gemensamma uppdraget.
Fru talman! Det står inget i ministerns interpellationssvar om att Kriminalvårdsstyrelsen är med i detta. I svaret står det: "Detta arbete leds av Rikspolisstyrelsen i samråd med Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen." Jag bara hör vad ministern säger. Ministern säger att detta kan uppfattas som störande och kränkande. Men den här utredningen beskriver ett stötande faktum: På 250 intagna fångar har man inte vid ett enda tillfälle tagit kontakt med någon annan myndighet för att kolla om personen i fråga ska ha permission. Detta borde väl föranleda ministern att säga: Det här måste ni prioritera först och främst inom detta område som är så stort och där det finns så mycket att göra. Jag håller fullständigt med justitieministern om att det måste göras väldigt mycket. Det område där det kanske är lättast att komma till rätta med detta är ju där samhället har dessa personer inom sina murar och kan kontrollera dem. Där borde det kunna fungera. Om det är svårare att få det att fungera på andra ställen borde det vara lättare inom kriminalvården att snabbt komma till rätta med den situation man har där.
Fru talman! Margareta Israelsson har frågat mig vilka överväganden som görs i det pågående beredningsarbetet avseende klotterproblematiken och när jag avser att återkomma till riksdagen med förslag om en effektivare lagstiftning på området. Klotter är en typ av brottslighet som drabbar oss i vardagen och som skapar både otrivsel och ekonomiska förluster. Under år 1999 polisanmäldes drygt 20 000 klotterbrott, men det står klart att många sådana brott inte anmäls till polisen. Omfattningen är således relativt stor. Att klottra på annans egendom är skadegörelse som är en brottslig handling. Från statsmakternas sida finns det alltså inte någon tolerans för klotter. För att komma till rätta med skadegörelsebrott genom klotter krävs åtgärder på flera olika plan. Som jag tidigare framhållit, och som Margareta Israelsson instämmer i, är det självklart att vi ska fortsätta satsningen på det systematiska och lokalt bedrivna brottsförebyggande arbetet. För att vi ska bli framgångsrika i detta arbete krävs ett uthålligt engagemang från alla som kan bidra. En sådan fortsatt satsning kräver i och för sig inte några lagändringar utan handlar om att med den lokala problembilden som grund systematiskt och genomtänkt använda de samlade resurserna mot brottsligheten. Justitiedepartementet stöder aktivt det lokala brottsförebyggande arbetet. Detta har lett till att det i flertalet kommuner nu pågår ett strukturerat arbete för att förebygga brott, bl.a. klotter. Även om det inte går att dra några slutsatser om de förebyggande åtgärdernas effekt i detta fall vill jag ändå framhålla att antalet polisanmälda klotterbrott under förra året minskade med ca 25 % jämfört med året innan. Inte minst viktigt är närpolisens förebyggande och problemorienterade arbete, vilket naturligtvis gäller även klotter. Andra viktiga aktörer är bl.a. skolan, kultur och fritidsförvaltningar, trafikföretagen och detalj och dagligvaruhandeln. Det finns ett antal olika åtgärder som provats för att bekämpa klotter. Snabb sanering av klotter är en metod som SL arbetar med. Även kameraövervakning prövas nu i SL:s nya tunnelbanevagnar. Det finns också exempel på överenskommelser mellan kommuner och dagligvaruhandeln om att inte saluföra sprejburkar eller liknande i butikshyllor utan endast bakom disk, för att minska risken för att dessa varor stjäls. En del kommuner har provat att sätta upp s.k. klotterplank. Mängden vidtagna åtgärder talar för att det inte finns någon enkel lösning för att motverka den skadegörelse som klotter utgör. Men bättre samverkan mellan olika aktörer på det lokala planet så att flera olika åtgärder kan vidtas och samordnas är naturligtvis viktigt. När det gäller att kunna förebygga och ingripa mot sådana klotterbrott som begås av personer som i viss mån har "specialiserat" sig på skadegörelse genom klotter är polisens arbetssätt av stor vikt. För att polisen ska kunna bedriva ett effektivt arbete är det viktigt att den har de verktyg som behövs. 1989 gjordes ett tillägg i brottsbalken som ger möjlighet att under vissa förutsättningar förverka färgburkar och andra föremål som kan användas som hjälpmedel vid skadegörelse. Regeringen föreslog i den proposition som föregick ändringen att polisen också skulle ges utökade möjligheter till kroppsvisitation för att söka efter sådana föremål, ungefär på samma sätt som gäller för knivar och andra farliga föremål. Förslaget antogs emellertid inte av riksdagen med hänvisning till det starka skydd som bör finnas för den kroppsliga integriteten. I en skrivelse till Justitiedepartementet har Svenska Kommunförbundet pekat på behovet av vissa lagändringar för att förbättra polisens möjligheter att bekämpa klotter. Som ett led i beredningen av det förslaget anordnade Justitiedepartementet ett seminarium i oktober förra året om vilka åtgärder som är mest effektiva mot klotter. Inom Justitiedepartementet arbetar vi nu med att ta fram en departementspromemoria, i vilken frågan om klotter kommer att behandlas i ett brottsförebyggande perspektiv. Bl.a. övervägs att höja straffskalan för skadegörelsebrott av normalgraden samt att utvidga möjligheterna till kroppsvisitation. Promemorian ska färdigställas under våren för att därefter remissbehandlas. Eventuella förslag till ändringar beräknas kunna läggas fram under hösten i år.

Herr talman! Låt mig inledningsvis tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag hoppades naturligtvis att de planerade åtgärderna skulle vara av denna art men vill gärna än en gång uttrycka både glädje och tacksamhet över den öppenhet justitieministern visar i sitt svar. Det kan naturligtvis av någon anses lite övermaga att ställa en interpellation i en fråga som borde ligga långt framme på Justitiedepartementet. Jag anser mig emellertid ha starka skäl för att göra det. Vi vill ha ett klotterfritt Västerås. Vi är beredda att ta vår del i ansvaret för att få det som myndigheter, som organisationer, som företagare, som politiker men kanske främst i förebyggande samverkan. Men det finns en stark önskan i Västerås av att lagarna ska vara vårt stöd. Justitieministerns svar ger en klar signal om att vi är på väg att få det. I söndags gick vi på långpromenad i det vackra vårvintervädret. Vi var släktingar i varierande åldrar från en 8-årig dotter till en 80-årig fader. Vi promenerade genom parker och cykeltunnlar, förbi bostadshus och offentliga byggnader och affärer. Överallt såg vi klottret, och hela tiden kommenterade vi det. I Västerås finns en mycket bestämd regel om att klottret ska vara borta inom 48 timmar. Ambitionen är faktiskt 24 timmar. När det gäller klotter med rasistiskt eller sexistiskt innehåll eller klotter som finns på eller i direkt anslutning till en skola ska det gå ännu fortare. Den här morgonen hade kylan försvårat den ambitionen - det går inte att sanera i minusgrader. Det är ingen överdrift att säga att allt detta klotter, trots det underbara vädret, lade en viss sordin på stämningen. Naturligtvis funderade vi också över reaktioner hos de boende eller affärsägarna när de vaknar och konstaterar att det igen är dags att lätta på plånboken för att få huset sanerat. Precis som justitieministern pekar på i sitt svar har antalet polisanmälningar om klotter minskat under föregående år. I Västerås var den nedgången ca 10 %. Men i reella tal anmäldes hela 900 fall. Det innebär två till tre om dagen, och det är naturligtvis alldeles för mycket. Klottret påverkar oss alla, vare sig vi är på promenad eller på väg till jobbet. Det påverkar hur vi mår och våra ambitionen med dagen. En välvårdad miljö ger oss kreativitet och en känsla av välmående. Det innebär att klottret lägger en dämpande hand på oss alla. Jag kommer att med stort intresse följa hanteringen av den kommande promemorian och är övertygad om att Västerås kommun i likhet med många andra kommer att vara mycket intresserad av att få vara med i remissomgången.

Herr talman! Lena Ek har ställt följande tre frågor till näringsministern: Hur kommer den kunskap och erfarenhet som har byggts upp i projektet Nationellt resurscentrum för kvinnor att tas till vara och integreras i NU Det finns en oro för att beslutet att lägga ned nationella resurscentrum kan komma att medföra att många regionala och lokala resurscentrum kommer att försvinna. Hur kommer detta att motverkas? NRC i den ordinarie verksamheten? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som svarar på dessa frågor. Inledningsvis vill jag ännu en gång understryka att jag anser att det är mycket angeläget att jämställdhetsarbetet bedrivs med kraft inom all statlig verksamhet. Jämställdhetsaspekterna ska beaktas på alla nivåer och inom alla områden, och jämställdhetsarbetet ska utföras av ordinarie personal. Processen med att förändra och förnya synsätt och strukturer handlar i detta fall om ett utvecklingsarbete på lång sikt. Riksdagen har godkänt regeringens förslag att 2,5 miljoner kronor ska tillföras NUTEK:s förvaltningsanslag för detta år. Medlen, som tidigare användes till att finansiera projektet Nationellt resurscentrum för kvinnor, ska användas till att integrera detta projekt i NUTEK:s ordinarie verksamhet. Regeringen har i regleringsbrev givit NUTEK i uppdrag att se till att den verksamhet som tidigare bedrevs inom projektet blir en del av NUTEK:s ordinarie verksamhet. Avsikten är att verksamheten ska ligga i linje med regeringens jämställdhetspolitik. NUTEK ska senast den 7 april i år till regeringen redovisa insatser för och resultat av detta arbete. Enligt vad jag erfarit har NUTEK tillsatt en referensgrupp för att följa integrationen av projektet. I denna referensgrupp ingår bl.a. NUTEK:s generaldirektör och flera representanter för lokala och regionala resurscentrum för kvinnor, ALMI Företagspartner, LRF och Föreningen Kooperativ Utveckling. Jag kommer att noga följa NUTEK:s arbete med denna fråga, och jag förutsätter att NUTEK kommer att se till att myndighetens arbete med jämställdhet kommer att förbättras. Jag förutsätter även att integrationen kommer att gagna jämställdhetsarbetet inom närings och regionalpolitiken och därmed bl.a. det arbete som bedrivs vid landets lokala och regionala resurscentrum för kvinnor och arbetet med att införliva jämställdhetsperspektivet i de regionala tillväxtavtalen. Även i fortsättningen behövs, enligt min mening, åtgärder inom närings och regionalpolitiken särskilt riktade till kvinnor, både för att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden och för att tillvarata kvinnors initiativ och kompetens. Regeringen har för år 2000 anslagit medel till NUTEK för att möjliggöra medfinansiering av projekt vid regionala och lokala resurscentrum för kvinnor. Dessa medel skall användas till tillväxtorienterade projekt med inriktning på näringslivsutveckling och sysselsättning.
Herr talman! Jag beklagar att interpellanten Lena Ek har blivit sjuk och inte själv kan ta emot svaret. Jag vill i hennes frånvaro tacka statsrådet för svaret. Det är ett bra svar. Jag vet att statsrådet är engagerad i de här frågorna. Förutom vad som framgår av svaret har jag själv också erfarit att en förtroendefull dialog finns med NUTEK:s ledning och regeringen för att genomföra det beslut som riksdagen har fattat och ett fortsatt utvecklingsarbete så effektivt och bra som möjligt. Kvinnors företagande är viktigt, inte minst ur ett regionalpolitiskt perspektiv såväl som ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är tillfredsställande att den här dialogen och utvecklingen fortskrider och att referensgruppen redan har kommit till och t.o.m. det första sammanträdet är utsatt. Jag kan konstatera att de kunskaper som byggts upp av Nationellt resurscentrum för kvinnor inom NUTEK kommer att väl tas till vara och att verksamheten få större slagkraft när den integreras i NUTEK:s ordinarie verksamhet. Jämställdhetsarbetet kommer att gå vidare. Jag har inga ytterligare frågor. Tack än en gång för ett bra svar.

Herr talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att pröva om de lagar som bestämmer villkoren för arbetsrättslig trygghet för familjehemmen är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara. Ulla-Britt Hagström har i stort sett ställt samma fråga till mig i december 1999 och fick svar på det den 15 december 1999. Därefter har socialministern Lars Engqvist också besvarat samma fråga. Jag vill här anknyta till vad jag tidigare framhållit i december. Det är angeläget att barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem med engagerade vuxna. Avsikten är att förhållandena så långt möjligt ska vara desamma som om barnet varit kvar hos sina föräldrar. Arbetsdomstolen har i sin bedömning utgått från sedvanliga principer för om någon ska ses som arbetstagare eller inte. Jag vill här framhålla att det inte finns någon lagstiftning i frågan. Arbetsdomstolen har att från fall till fall ta ställning om det i det enskilda fallet är fråga om en arbetstagare eller inte. Domstolen gör en helhetsbedömning. Arbetsdomstolen har slagit fast att det inte är fråga om att prestera arbete för någon annans räkning, vilket är en generell utgångspunkt för ett anställningsförhållande. I stället förhåller sig det som så att familjehemsföräldern inom den egna familjens ram tar hand om ett barn och låter det leva i familjegemenskapen som en familjemedlem bland andra, vilket enligt domstolen innebär att situationen i familjehemmet blir densamma som i de familjer där de biologiska föräldrarna själva tar hand om sitt barn. Av stor betydelse för bedömningen har också varit att familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar har samma ansvar och uppgifter beträffande den faktiska omvårdnaden för barnet. De har i allt väsentligt samma möjligheter till hjälp och stöd från det allmänna. Familjehemsföräldrar har vidare samma möjligheter som biologiska föräldrar att, i mån av tid och kraft, förvärvsarbeta utanför hemmet. De avgöranden som finns från Arbetsdomstolen rör dels fosterförälder enligt socialtjänstlagen, dels familjehemsförälder enligt omsorgslagen. De sistnämnda har numera ersatts av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Av förarbetena till lagen framgår att placering i familjehem är en frivillig vårdform och ska ses som ett komplement till föräldrahemmet när det inte är möjligt för den unge att bo kvar hemma trots olika stödinsatser. Synsättet är således detsamma. Orsaken till att familjehemsföräldrar inte bedömts vara arbetstagare är ytterst den att biologiska föräldrar i motsvarande situation inte ses som arbetstagare. Om en familjehemsförälder ska ses som arbetstagare eller inte är följaktligen beroende av hur synen på familjehemsföräldrarnas ansvar och uppgifter kommer till uttryck i de författningar som reglerar olika stödformer för de unga som placeras i familjehem. Med hänvisning till vad jag sagt har jag inte för avsikt att vidta några åtgärder vad gäller familjehem.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Mona Sahlin för svaret på min interpellation om familjehemmens ställning på arbetsmarknaden. Jag är klart medveten om att jag fortsätter att tjata. Men jag tycker inte att frågan är tillräckligt löst. Vid interpellationsdebatten med Lars Engqvist uppmanade han mig att återföra frågan till statsrådet Mona Sahlin. Jag är lika medveten som statsrådet Mona Sahlin om att familjehemmen ska fungera som ett hem med biologiska föräldrar och att samma ansvar för den faktiska omvårdnaden är mycket viktig. Det ska vara som ett hem och inte som en arbetsplats. Herr talman! Problemet är bara att det inte riktigt går att jämföra familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Ett familjehem har dubbla uppgifter. Det ligger ett stort ansvar för att familjehemsföräldrarna ska stimulera och upprätthålla kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna så långt möjligt. Det finns alltså mycket mera av hänsyn att ta. När Arbetsdomstolen slår fast att det inte är fråga om att prestera arbete för någon annans räkning, stämmer det till den del som gäller samma förhållanden som för biologiska föräldrar i omvårdnad och fostran, men jag anser att familjehemsföräldrarna har vidare uppgifter. Just det kontaktskapande nätet och den kompetens som familjehemsföräldrarna måste klara är en mycket svår och viktig uppgift. Till viss del är det arbete för annans räkning. En biologisk förälder vet nämligen att han eller hon får behålla barnet om inte några speciella kriser uppstår. För familjehemsföräldern är det dock någon annans barn, och ett barn som kanske på oviss tid finns i familjehemsförälderns hem. Herr talman! Statsrådet Mona Sahlin svarar att familjehemsföräldrarna har samma möjligheter som biologiska föräldrar att i mån av tid och kraft förvärvsarbeta utanför hemmet. Javisst, det är riktigt. Jag vill också som statsrådet Mona Sahlin att familjehemmen ska fungera så lika de biologiska hemmen som någonsin är möjligt. Men ingen kan förneka att familjehemmen får allt svårare uppgifter. Dels är det ofta barn som har större behov än tidigare, eftersom placering i familjehem inte längre är en förstahandsåtgärd hos socialtjänsten, dels ställer samhället i dag mycket större krav på familjehemmen. Båda dessa åtgärder ser jag som positiva, eftersom barnets behov hela tiden måste vara det avgörande. Men jag inser också att det blir allt svårare att finna goda familjehem, eftersom kvinnorna, som det oftast handlar om, inte vill riskera sitt arbete och sina arbetsrättsliga villkor. Detta kommer ytterst att gå ut över de barn som behöver trygga hem. Jag vill därför fråga Mona Sahlin, som till viss del har nyanserat svaret sedan min skriftliga fråga ställdes: Arbetsdomstolen har att från fall till fall ta ställning om det i det enskilda fallet är fråga om det i det enskilda fallet är fråga om en arbetstagare eller inte, säger Mona Sahlin. Då undrar jag: Vilken typ av familjehem anser statsrådet har arbetsrättslig trygghet?
Herr talman! Jag vill understryka den samsyn som Ulla-Britt Hagström och jag har om familjehemmens betydelse och om vikten av det arbete som de utför och de åtaganden som de tagit på sig har för de barn som är berörda, men också för hela samhällets möjligheter att ställa upp för barn och unga som har det svårt. Jag vill också betona att familjehemsföräldrar självfallet erhåller en ersättning för sitt åtagande. De får allt det stöd som biologiska föräldrar har. En del ersättningen beskattas som inkomst av tjänst och en del utgör kostnadsersättning och beskattas inte. Men det som frågeställaren tar upp är om jag som minister ska gå in och göra en sådan bedömning som det enbart är Arbetsdomstolen som kan göra. Det är jag inte beredd att göra. Jag ser inte några skäl till att ändra regelverket. Därmed tycker jag att jag så gott jag kan har besvarat de frågor som Ulla-Britt Hagström har ställt. I nuläget ser jag således ingen anledning att förändra den inställning som regeringen har.
Herr talman! Jag är lite bekymrad över detta, statsrådet Mona Sahlin. Nog måste ni kunna ändra ett regelverk. Familjehemmen efterfrågas alltmer för familjevårdande uppgifter. Många utsatta barn och ungdomar behöver den trygghet som ett familjehem kan ge. Där har Mona Sahlin och jag stor samsyn. Men uppdraget som familjehem måste i framtiden kunna ses som ett arbete med rätt till social, ekonomisk och arbetsrättslig trygghet. Det handlar om att familjehemmen ska ersätta biologiska föräldrar. De ska vara vårdare, fostrare och relationsskapare. Familjehemmens uppdrag är att bygga en bro mellan barn och ungdomar och de biologiska föräldrarna för att skapa goda relationer och möjlighet till återförening. Det kräver kunskap, tid och tålamod. Detta är ett arbete som bli alltmer utvecklat, och det är positivt för barnen att man kräver alltmer av familjehemmen. Trots detta fastslog Kammarrätten i Stockholm så sent som 1999 att den praxis som kommit till vid tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen fortfarande gäller. Målet gällde en man som arbetat heltid som fosterförälder, men som fått sluta på grund av arbetsbrist. Han fick avslag med motiveringen att arbete som fosterförälder inte betraktas som förvärvsarbete. Trots att statsrådet och jag uppvisar en samsyn vill jag ändå ställa en fråga. Har oviljan med att ge familjehemmen en arbetsrättslig ställning med regeringens ovilja att stödja familjer att göra? Jag tycker att regeringsförklaringens strategi, att utelämna familjen, visar detta tydligt liksom tystnaden att uppvärdera yrken där kvinnorna är i majoritet. Om inte regeringen värdesätter familjehemmen kommer den privata marknaden att kunna husera fritt, eftersom kommunerna hamnar i akuta situationer och det inte finns familjehem att uppbringa. I Göteborg pågår denna månad en annonskampanj om familjevård. Familjehemmen har en viktig roll att förverkliga FN:s barnkonvention om barnens rättigheter i Sverige. Herr talman! Jag fick ett brev där man säger så här: Följande insändare eller liknande kommer vi att sätta in, till de som funderar på att bli familjehem, i alla tidningar som tänker ta in annonser om att familjehem söks. Jag vill att statsrådet Mona Sahlin ska fundera på detta brev för att kunna kommentera det efteråt. Vidare stod det: Om du funderar på att bli familjehem tänk då på att du förlorar din rätt till social, ekonomisk och arbetsrättslig trygghet. Du lämnar en arbetstrygghet som berättigar dig till a-kassa och går ut i tomma intet. Du har inga rättigheter, endast skyldigheter gentemot barnen och de sociala myndigheterna. Du hoppar på en verksamhet som har funnits i många, många år, och den ska enligt regeringen inte ändras på. Enligt regeringen ska inte familjehem anses som arbetstagare. Du som familjehem utför alltså inget arbete. Du ska veta också att det finns inga som helst planer på att det ska vidtas några som helst åtgärder vad gäller familjehemmens ställning på arbetsmarknaden. Du ska tänka på att detta är en kvinnofälla. Du hamnar utanför skyddsnätet. Du får betala lika hög skatt som alla andra. Men vad får du för pengarna? Du ska veta att arbetet kräver att du ställer upp 24 timmar per dygn 365 dagar per år. Jag vill höra om statsrådet Mona Sahlin kan tänka sig en utredning för att följa upp de förändrade villkor som familjehemmen har fått under de senaste åren, för de är inte samma som de har varit.
Herr talman! Först vill jag uttrycka min besvikelse över att Ulla-Britt Hagström ens ställer frågan om mitt svar handlar om regeringens ovilja att stödja familjen. Vad är det för trams? Vad vi talar om nu är ju ett system som just handlar om att stötta de familjer och framför allt barnen i dessa familjer som har det svårt, och som vi nu har byggt upp ett system för att på olika sätt vara med och stödja och hjälpa. Jag vill understryka att familjehemmen får stöd. De får ekonomiskt stöd och alla de möjligheter och rättigheter som också biologiska föräldrar har. Det som vi kan resonera om är i så fall om detta stöd är tillräckligt eller inte. Men låt oss inte göra detta till en diskussion om att den som ger mer stöd i form av pengar till familjehemmen är mer för familjen än den andra. Det tycker jag är under den här debattens värdighetsnivå. Avslutningsvis och utan att ge några löften ska jag fundera över och överväga om de informationer jag fått ger anledning att se över frågan mer generellt. Men det är inte en fråga som bara berör mig som arbetsrättsminister utan självfallet också Socialdepartementet.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag tar upp frågor som inte Mona Sahlin ensam kan råda över. Vill Mona Sahlin kalla det för trams, så okej. Ni är ju flera i regeringen, och socialminister Lars Engqvist som sitter här nu - därför vågar jag nämna hans namn - sade i vår förra interpellationsdebatt att det handlar om upp till 7 400 barn under 18 år som vistas i familjehem. Dessa hem spelar alltså en central och viktig roll. Jag anser inte att familjehemmen uteslutande ska betrakta verksamheten som ett arbete. Jag vill att de ska vara som trygga biologiska hem. Men jag menar också att tryggheten för dessa barn kan försvinna om inte den arbetsrättsliga tryggheten leder till att det finns trygga familjehemsföräldrar som gärna vill vara familjehemsföräldrar. Socialministern sade i debatten att han trodde att denna verksamhet kommer att spela en ännu större roll i framtiden. Jag läste på DN Debatt den 22 januari om en undersökning gjord av Rädda Barnen under rubriken Bara vart tionde fick hjälp. Det handlade om barn som blir vittne till våld i sin egen familj. Det var Rädda Barnens ordförande, Görel Thurdin, som var en av undertecknarna. Jag undrade då om det inte helt enkelt kan vara så att kommunernas socialtjänst nästan ger upp eftersom de inte har några fallskärmar. De har svårt att rekrytera familjehem som kan ställa upp under kortare eller längre perioder. Därför tackar jag för Mona Sahlins öppning att fundera vidare över frågan. Jag hoppas att jag inte har tillvitat Mona Sahlin något som hon inte själv är skyldig till.

Herr talman! Karin Falkmer har ställt fyra frågor till mig om Simplexkommissionen. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Låt mig först säga att regelförenkling är ett svårt och långsiktigt arbete och att också jag har förståelse för den otålighet som Bengt Månsson med sina erfarenheter från företagarvärlden har gett uttryck för. Samtidigt är det för ett framgångsrikt arbete viktigt att också ha en insikt om regelskapandets villkor för att rätt kunna påverka regler och regelskapande. Jag hoppas och tror att det finns stor politisk enighet om vikten av att regler som berör småföretagen i möjligaste mån anpassas till deras situation. Regeringen har i många sammanhang betonat vikten av ett gott företagarklimat som gynnar nyföretagande och tillväxt. En god regelkvalitet bidrar till ett sådant. Tillkomsten av Simplexkommissionen är ett uttryck för regeringens ambitioner att ta särskild hänsyn till småföretagens villkor, och jag vill som svar på Karin Falkmers första fråga försäkra att regelförenklingsarbetet är och hela tiden har varit en politiskt högt prioriterad fråga både för mig och för regeringen i sin helhet. Min strävan är nu att så fort som möjligt få en nystart på Simplexkommissionens arbete. Förhoppningsvis ska en ny chef vara på plats mycket snart och då kan också de övriga vakanser som finns tillsättas. Jag räknar också med att den referensgrupp som finns med Arne Johansson som ordförande ska tillföra arbetet kraft och kompetens. Därmed har jag svarat på Karin Falkmers fjärde fråga. Karin Falkmers frågor är genomgående, tycker jag, polemiskt formulerade och bygger på en bild av verkligheten som jag inte känner igen. Vad gäller de övriga frågorna vill jag endast säga att Simplexkommissionen kommer att få stöd för sitt fortsatta arbete både av Näringsdepartementet och det övriga Regeringskansliet. Någon oenighet om vikten av dess arbete känner jag inte till. Det hindrar naturligtvis inte att olika uppfattningar kan finnas om behovet av en viss regel eller hur den ska utformas. Som jag sade inledningsvis är arbetet med regelförenkling både svårt och långsiktigt. Mycket handlar om att förändra attityder. För att det ska lyckas krävs en öppen dialog mellan regelskapare och regeltillämpare. Detta är utgångspunkten för det fortsatta arbetet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Frågan om regelförenklingsarbetet är så viktig att den inte får besvaras med ett interpellationssvar som är så kort, intetsägande och okonkret. Regelförenklingsarbetet är alltför viktigt, inte bara för företagen utan också för Sverige. Det kom ett pressmeddelande från Näringsdepartementet i december 1998, då Simplexkommissionen aviserades. I detta meddelande sade Mona Sahlin att byråkrati och krångel är ett tydligt hinder för tillväxt och att regeringen därför skulle koncentrera sig på att förenkla för företagen. Tillskapandet av Simplexkommissionen var välkommet, och förordningen är utmärkt. Men Simplexkonstruktionen blev för svag och motsvarade inte förslaget från Småföretagsdelegationen. Denna betonade särskilt att uppbackning från högsta politiska nivå är en förutsättning för att frågorna ska få genomslag, inte minst på departementsnivå. Månsson har avgått. Såväl Bengt Månsson som Charl Priem har beskrivit hur Simplex motarbetats inom Näringsdepartementet, inte bara av departementstjänstemän utan även på statssekreterarnivå. Resultatet har blivit ett förlorat år. Jag håller helt med Mona Sahlin om att regelförenkling är ett svårt och långsiktigt arbete. Det är ju just därför som det är så avgörande viktigt att ansvaret läggs och stöds på högsta politiska nivå. Mona Sahlin har stött de sakkunniga i Simplexgruppen, men trots alla goda intentioner från Mona Sahlin har det hittills inte fungerat. I stället har det havererat. Då är det befogat att ställa sig frågan: Vem är det som styr? Är det statsrådet eller är det tjänstemännen? Mona Sahlins stöd har uppenbarligen inte räckt till för att rå på motståndet inom departementet. Mona Sahlin lovar nu stöd för Simplex fortsatta arbete både från politiskt håll och från tjänstemannahåll. Då frågar jag: Avser Mona Sahlin att öka det politiska stödet? Kommer stödet för Simplex att öka och i så fall hur? Om regeringen menar någonting med det man säger när man talar om vikten av ett gott företagsklimat som gynnar nyföretagande och tillväxt måste Simplex arbete ges ett mycket kraftfullt politiskt stöd, och det måste finnas en kraftig och stark politisk styrning. Hur tänker statsrådet styra upp arbetet? Vem ska politiskt leda regelförenklingsarbetet? Ett långsiktigt regelförenklingsarbete måste ha mål och delmål som helst är mätbara. Vilka mätbara mål och delmål finns i dag uppställda för Simplex arbete och regeringens regelförenklingsarbete? Viktigt är självklart också att den chef som kommer att rekryteras till Simplex inte bara har goda kunskaper om regelskapandets villkor. Framför allt behövs det gedigna erfarenheter av företagandets villkor och kunskaper om regeltillämpningen. Simplex nya chef måste rekryteras från näringslivet. Blir det så?
Herr talman! Först vill jag säga att regler är till för att skapa ordning och reda. Det finns alltid en anledning till att regler skapas. Onödiga regler ska enligt oss socialdemokrater tas bort. Krångliga regler ska förenklas, men det får inte innebära att ordning och reda försämras. Det är riktigt att många av de regler som Småföretagsdelegationen tagit fram, och som har genomförts till stor del, handlar om myndigheternas tillämpning. Det är väl bra. Vi i näringsutskottet är totalt eniga om att frågan om regelförenkling är mycket viktig. Men vi skiljer oss åt lite när det gäller hur man ska hantera den. När vi diskuterade den i ett tidigare betänkande skrev en utskottsmajoritet att vi anser att frågan om regelförenkling för småföretagen är mycket viktig ur tillväxtsynpunkt. Vi noterade med tillfredsställelse Simplexgruppens tillkomst och det arbete som pågår i departementet. Men vi sade att vi också ville peka på några åtgärder som regeringen snarast bör vidta utöver dem som redan vidtagits eller aviserats. Vi gjorde ett tillkännagivande, och denna kammare beslutade att regeringen bör lämna en årlig redogörelse till riksdagen om regelförenklingsarbetet t.ex. i en särskild skrivelse eller i budgetpropositionen, och det har också skett. Vi sade också att det är viktigt att redovisa mål för regelförenklingsarbetet och att målen formuleras på ett sådant sätt att det blir möjligt för regering och riksdag att följa upp dem. När vi nu bereder ett nytt betänkande som kommer att debatteras i denna kammare senare i vår på grundval av de motioner som har lagts fram har vi också fått dessa uppgifter. Vi ser vad som har skett och hur det kommer att hanteras vidare. Jag tycker att det var väldigt tråkigt, herr talman, att vi inte kunde nå enighet runt detta för att Moderaterna och ett par partier till inte orkade följa med. Jag tror att det vore en styrka om vi kunde vara eniga i utskottet och om vi, eftersom vi anser att frågan är viktig, också kunde vara överens om hanteringen.

Herr talman! För det första vill jag starkt understryka att regelförenklingsarbetet inte är totalhavererat. Det år vi har bakom oss har inte varit ett förlorat år. Debattnivån tjänar inte, tycker jag, på att man beskriver arbetet på det sätt som Karin Falkmer gjorde. Simplexgruppen har arbetat i ett år med både med och motgångar. Simplexgruppens arbete behöver en nystart nu, för regelförenklingsarbetet har kommit för att stanna i Regeringskansliet. Det är en viktig och omistlig del i strävan att få fram fler entreprenörer i vårt land att också reglerna successivt anpassas så att de utgår från den situation som ett litet företag lever i. Det här året har det handlat om att arbeta mycket med de nya regler som växer fram under ett år i Regeringskansliet. Det har handlat väldigt mycket om att jobba tillsammans med myndigheterna för att de också ska förändra sitt arbete, sin tillämpning, sina kontakter och sin information till de små företagen. Man har också lämnat ett antal förslag till förenklingar som, precis som utskottets ordförande sade här, syns i budgetpropositionen. Det gäller vilket arbete vi har gjort, vilka områden vi har kvar och vad som är prioriteringarna för fortsättningen. Vi kommer nu också i Simplexgruppen att arbeta med befintliga regler, för det finns ett antal sådana som är mycket viktiga för att komma vidare med regelförenklingen. Jag vill också understryka att jag är politiskt ansvarig i Näringsdepartementet. Jag sitter som ordförande i den politiska styrgrupp som ska vara till för stöd och hjälp, men också för styrning av, Simplex arbete. Det gör jag tillsammans med representanter för Finansdepartementet och Justitiedepartementet. Det är de departement som är absolut närmast berörda. Dessutom har vi utsett Arne Johansson, ordförande i Företagarnas riksorganisation, som med sin gedigna företagsbakgrund är en garant för att också företagarnas egna synpunkter snabbt, enkelt och obyråkratiskt ska hitta rätt i Simplexarbetet. Så jag tycker inte alls att det här arbetet förtjänar att beskrivas som totalt havererat. Vi har börjat ett arbete som är långt och mödosamt men oerhört viktigt med att förenkla situationen när det gäller regler och förordningar för de små företagen. Det arbetet kommer att fortsätta.
Herr talman! Svaren på de fem frågor jag ställde är otillfredsställande och djupt oroande. Det här handlar om en debatt om hur Simplexkommissionens arbete ska kunna få en rimlig möjlighet att lyckas. Och Mona Sahlin duckar och beter sig strutsen. Mona Sahlin räknar t.ex. med att den referensgrupp som finns med Arne Johansson som ordförande ska tillföra arbetet kraft och kompetens. Då vill jag fråga: Vilken roll kommer den här referensgruppen att ha? Ska den vara ett bollplank till Simplex eller ska den tjäna som en stödgrupp? Svaret på den frågan är oerhört viktigt. Ska den vara ett bollplank så är det naturligt och bra. Men ska den vara en styrgrupp så blir det ytterligare en nivå mellan Simplex och politikerna, och det kommer att försvåra arbetet ytterligare. Ska Simplex kunna fungera väl måste Simplexchefen vara den som har direktkontakten med den politiska nivån. Blir det så? Regelförenkling är ett svårt och långsiktigt arbete. Det är ju därför det ställs sådana krav på att man organiserar det här på ett bra sätt. Det finns en särskild statssekreterargrupp från flera departement med ansvar för regelförenklingsarbetet. Saknar den helt inflytande? I annat fall borde ju den ha kunnat agera för att lösa de motsättningar som kommit i dagen vid utfrågning i näringsutskottet, via massmedierna och även tidigare. Hur fungerar arbetet i statssekreterargruppen? Hur många möten har de haft och vad har de för uppdrag? Hur är deras uppdrag formulerat? Vid Simplex tillkomst lovade regeringen att den skulle koncentrera sitt arbete på att förenkla regelverket. Men varför har då inte regeringen satt in större politiska resurser för att förhindra Simplex haveri? Signalerna måste väl ändå ha varit väl kända? De frågor som jag ställde när det gällde regeringens interna byråkrati avfärdar Mona Sahlin och säger sig inte känna till. Men det kan väl ändå inte vara så att Mona Sahlin inte är medveten om skeendet i sitt eget departement? Vad tänker Mona Sahlin göra åt den interna byråkratin så att Simplex arbete får en rimlig möjlighet att lyckas? Efter allt det som har hänt borde detta bekymra Mona Sahlin djupt, och Mona Sahlin borde ge Simplex en omstart som innebär att man lyfter upp Simplex arbete och ger det en mycket tydligare och starkare politisk uppbackning på det sätt som man har gjort i England, Danmark och Holland. Dessa länder ligger många år före Sverige i sitt avregleringsarbete. Lär av dessa länder. Om inte Mona Sahlin på något sätt kommer att förändra organisationen så är det egentligen oärligt att tala om att man är besjälad av att regelförenklingsarbetet ska lyckas.

Herr talman! Jag vill åter upprepa att Simplex inte har havererat. Jag förstår att Karin Falkmer nästan önskar att det vore så, men så är det inte. Regelförenklingsarbetet fortsätter. Det behöver en omstart. Det har jag också sagt. Det kommer det också att få. Jag tar ledningen för den politiska styrningen, som tidigare låg i statssekreterargruppen. Den referensgrupp som vi nu ombildar och som kommer att fungera som ett kvalificerat bollplank med företagare i garanterar också att denna omstart inte bara är ord utan också innebär handling. Tyvärr, Karin Falkmer, går det inte att säga att en moderat förenklar mer och att en sosse inte alls vill förenkla. Det är struntprat. Och jag vet inte riktigt vad liknelsen med strutsen skulle avse. Just nu kan jag inte alls böja på ryggen, och jag tänker definitivt inte stoppa ned huvudet i sanden och har så heller icke gjort. Jag tänker inte säga ett ont ord om de som under det här året i Simplex har arbetat för att försöka förenkla - icke ett ont ord. Jag har det politiska ansvaret. Jag tänker se till att det som inte har fungerat nu ska få en annan tyngd, att rekryteringen, som har avstannat på grund av att Bengt Månssons förordnande gick ut och han valde att inte fortsätta, ska åtgärdas. Och arbetet med att förenkla har kommit för att stanna i Jag tycker att det är riktigt dålig stil att beskriva detta som ett haveri. Det är det inte. Det syns på de regler som redan har tagits fram, på den redovisning som har gjorts i budgetpropositionen, på den kundundersökning som vi har gjort hos alla myndigheter, på det arbete som Simplex har bedrivit gentemot myndigheterna och på de redan befintliga regler som Simplex nu dessutom får mandat att ge sig på för att göra dem anpassade till den entreprenörsanda som vi så väl behöver i Sverige. Det är mitt ansvar, och jag tänker förstås också ta det.
Herr talman! Strutsbeteende betyder att man sticker ned huvudet i sanden och ingenting ser och ingenting hör. Och när Mona Sahlin förnekar att Simplex arbete har havererat, efter ett år när Bengt Industri ger uttryck för sin besvikelse över hur svårt det har varit att arbeta i departementet, då ser inte Regelförenklingsarbetet är ett stort, tungt och viktigt uppdrag. Av departementets 416 anställda består bemanningen i dag av Charl Priem och en assistent. Jämfört med hur t.ex. England och Danmark har lagt upp sin förenklingsenhet så är det en skandalös underbemanning. Hur avser Mona Sahlin att bemanna Simplexgruppen så att den ska kunna bli det handlingskraftiga regelförenklingsinstrument som alla vill ha? Jag hade hoppats att få uppleva en större vilja från Mona Sahlin att stärka Simplexarbetet genom att ge det en tydligare politisk uppbackning och att denna uppbackning lyfts även till den högsta politiska nivån. Det hade varit mycket bättre om Mona Sahlin hade erkänt att det inte fungerat och att det finns brister och att Mona Sahlin med det som utgångspunkt här i dag hade sagt att hon var villig att ge Simplexgruppen en rejäl omstart. Det hade jag hoppats skulle komma fram i den här interpellationsdebatten. Den här frågan, Mona Sahlin, borde inte vara politiskt kontroversiell. Vi borde ju alla vara besjälade av att regelförenklingsarbetet kan fungera.

Herr talman! Karin Pilsäter har ställt tre frågor till mig. Den första frågan lyder: På vilket sätt avser socialministern att bryta de byråkratiska murarna så att den ideellt arbetande sektorn ges en hygglig chans att arbeta med stöd och information kring familjer som drabbas av spädbarnsdöd? Den andra: På vilket sätt avser socialministern bidra till att kunskap kring perinatal död och spädbarnsdöd och de därmed sammanhängande frågorna sprids och uppmärksammas inom regeringskansli, myndigheter, kommuner och landsting? Slutligen den tredje frågan: På vilket sätt avser socialministern att aktivt verka för att forskning och metodutveckling kring perinatal död och spädbarnsdöd samt omhändertagande och stöd till de drabbade får en mer framskjuten position? Föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd har tidigare erhållit verksamhetsstöd både från Folkhälsoinstitutet och från Allmänna arvsfonden. Det är riktigt att det finns olika former av föreningsverksamhet som inte är berättigade till statligt stöd enligt de uppställda kriterierna. Det innebär naturligtvis alltid att det kommer att uppstå gränsdragningsproblem. Men att sätta upp regler och kriterier för ekonomiskt stöd till föreningsverksamhet är nödvändigt av flera skäl. Ett skäl är att de föreningar som uppfyller kraven på förhand ska kunna veta att de får stöd och därmed kunna planera och förutse sin verksamhets framtid. Ett annat skäl är att finansiären, dvs. staten, ska kunna tilldela erforderliga resurser för ändamålet samt kunna följa upp att stödet går till avsett ändamål. Om man däremot vill förändra reglerna för föreningsstöd och utvidga syftet med stödet till andra än de organisationer som i dag får stöd måste man antingen öka de ekonomiska resurserna eller göra hårdare prioriteringar inom ramen för befintliga resurser. Att förlora ett barn innebär naturligtvis en livslång sorg och saknad, men den akuta krissituationen som uppstår i samband med dödsfallet måste hanteras omgående och då av hälso och sjukvården. Här ser jag inget annat än att sjukvården har ett odelat ansvar för att se till att föräldrarna erbjuds adekvat vård och stöd. Om detta inte fungerar är det en stor brist i vårdkedjan, och det är oacceptabelt att människor inte får ett respektfullt bemötande i vården. Jag hoppas också att landstingen kan se värdet av föreningar som denna som ett komplement till det stöd som de kan erbjuda. Statliga bidrag till en rikstäckande organisation kan knappast vara något krav för regionalt eller lokalt ekonomiskt stöd. Jag anser att den statligt finansierade forskningen som bedrivs inom området spädbarnsdöd är mycket framgångsrik. Forskningen har omsatts i praktiken och fått en omfattande spridning genom flera av våra myndigheter, t.ex. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. Inom Socialstyrelsen finns en expertgrupp som arbetar med barn och ungdomsfrågor. Gruppen har till uppgift att omvandla forskningen kring barns och ungdomars hälsa i praktiken, genom att bl.a. ta fram Allmänna råd och andra rekommendationer. Även Folkhälsoinstitutet har en barngrupp som arbetar för att sprida kunskap om barn och ungdomar och hur man kan arbeta hälsofrämjande för denna målgrupp. Enligt min uppfattning har forskningen kring spädbarnsdöd en framskjuten position i dag. Det är mycket tack vare viktiga insatser inom forskningen som Sverige är ett av de länder i världen som kan uppvisa de lägsta talen när det gäller spädbarnsdödlighet. Jag vill samtidigt passa på att nämna att Socialdepartementet har ett övergripande ansvar för barnfrågor generellt, vilket innebär att vi bevakar barns perspektiv i allt politiskt beslutsfattande. Detta ger oss möjlighet att på bred front skapa förutsättningar för ett barnvänligt samhälle och sprida kunskap om barns och ungdomars behov i olika sammanhang.
Herr talman! Jag börjar med att tacka för svaret på interpellationen. Det innehåller många rader, men jag måste faktiskt säga att jag är mycket besviken på innehållet i detsamma. För det första tycker jag inte att det är något svar att tala om på de frågor som jag faktiskt ställer. För det andra undrar jag om det fortfarande inte riktigt nått fram vad frågan handlar om. Det är mycket svårt och känsloladdat, och det är kanske inte förrän man själv eller någon i ens närhet drabbas som man förstår att problemet över huvud taget finns. Jag vill inte påstå att socialministern inte har någon inlevelseförmåga, men jag måste säga att svaret inte andas att vi har nått fram till vad frågeställningen egentligen gäller. Jag tycker att det vore beklagligt om vi skulle hamna i en situation med polemik och retorik i stället för att på ett värdigt sätt lösa frågan den politiska vägen. Man kan aldrig helt undvika att människor drabbas av sorg och dödsfall, men man kan faktiskt göra vad som politiskt är möjligt för att de människor som drabbas ska kunna få bästa tänkbara stöd, och det gör man inte i dag. Jag frågade på vilket sätt man är beredd att bryta ned de byråkratiska murarna för att kunna få mer stöd och information till familjerna. Det är uppenbart att man inte är beredd att göra det. Det finns i dag en rikstäckande föräldraförening för familjer som drabbats, men det här är en mer generell fråga. Uppenbarligen anses det som inte passar in i de byråkratiska regelverken inte heller fylla någon funktion, men så ser livet inte ut. De människor som drabbas av att deras barn dör antingen innan det fötts, i samband med att det föds eller efter födelsen passar inte in i en anhörigorganisation, eftersom deras barn är döda. De passar inte heller in i en handikapporganisation. Det betyder dock inte att man inte har behov av stöd eller att problemet inte finns. Socialministern anför att andra föreningar skulle drabbas och att man skulle vara tvungen att göra prioriteringar. Ja, det är precis det som det handlar om. Jag kan räkna upp många föreningar som får mångmiljonbelopp av staten, och det skulle mycket väl kunna klämmas in ett par hundra tusen till en annan förening. Det här är en fråga om attityd från regeringens sida, inte om något som skulle vara ekonomiskt omöjligt. Vad gäller att landstinget ska betala de här insatserna vill jag säga att många landsting också gör det men att de flesta gör den bedömningen att om det inte finns någon riksorganisation som får stöd, ger man inte heller regionalt stöd. Framför allt kan inte de enskilda landstingen stödja en riksorganisation. Det är helt fel och strider mot reglerna för hur man får använda landstingspengar. Jag tycker faktiskt att det är rimligt att Socialdepartementet tänker om i detta avseende. Vidare anför socialministern att det stöd som kan behövas ska först och främst ges av hälso och sjukvården. Visst är det rimligt, men i många fall, speciellt i samband med att barn dör vid förlossningen, ges stöd kanske bara två tre dagar. Men sedan då? Det är klart att sjukhusen och sjukvården i övrigt inte kan hantera de enorma behov som finns i senare skeden. Jag ska senare återkomma till fler frågor. Jag kan i svaret inte se ett ord om hur myndigheterna hanterar de här behoven. Man råkar här ut för den kanske värsta sorg som man som förälder kan drabbas av, nämligen att ens barn dör. Går man till försäkringskassan för att få uppgift om regler för fortsatt föräldraförsäkring, får man i sorgen över att ens barn har dött också veta att barnet i dess ögon aldrig har funnits. Jag tycker inte att en familj ska behöva råka ut för den typen av attityd.
Herr talman! Trots allt handlar frågan om ett ganska kyligt ställningstagande, nämligen vilket regelverk vi ska ha för stöd till organisationer. Karin Pilsäter har valt att diskutera det med ett engagemang i sakfrågan som gör att det blir svårare att föra en debatt om detta. Jag menar att Karin Pilsäter är skyldig att svara på en fråga från mig, nämligen vilket regelsystem som vi ska ha för statligt stöd till organisationer. Vilka organisationer ska avstå från pengar till förmån för detta? Det är alldeles för enkelt att ta in en organisation som inte passar in i systemet. Har man som utgångspunkt att det visas bristande empati och inlevelseförmåga eller alternativt att det är en fråga om byråkrati, är man faktiskt skyldig att redovisa vilket regelsystem som vi ska ha, om vi över huvud taget ska ha ett statligt stöd till organisationerna. Kan Karin Pilsäter redovisa det ska jag gärna återkomma med en ny kommentar.
Herr talman! Jag måste säga att jag blir lite förbluffad över den attityd som socialministern intar. Det är fullt möjligt för staten att ha ett regelverk som bygger på att man från en pott delar ut stöd på olika typer av kriterier. Ett kriterium kan vara att det gäller en organisation som jobbar med uppenbara behov i anslutning till sjukvården. Det är uppenbarligen så att Folkhälsoinstitutet tidigare har haft den här möjligheten. Den här frågan har en lång historia. Den borgerliga regeringen kunde 1994 efter mycket besvär ändå hitta en möjlighet att ge det här stödet. Det är klart att vi kan föra en lång debatt om de allmänna regelverken för föreningsbidragen, men jag tycker att det för lite vid sidan av frågan. Staten kan aldrig ge oss våra barn tillbaka, men staten kan ändå visa att man försöker hantera frågan enligt de möjligheter som staten har. Man kan exempelvis göra det genom att inte vägra att ändra ett torrt och strikt regelverk som man har satt upp, samtidigt som man ändå tycker att det är bra om landstingen gör det. Den andra fråga som jag ställde i min interpellation var hur man vill riva ned de byråkratiska regelverken t.ex. för föräldraförsäkring. I det sammanhanget kan ges besked om att man inte räknar med att det döda barnet någonsin har funnits. Det är inte så lätt att ställa om sin privata situation på kort tid, speciellt inte om man är drabbad av en mycket stor sorg. Man kan även själv ha drabbats av medicinska problem. Förutom att man för att kunna klara sin ekonomi om man får ett nytt barn kanske behöver gå upp i arbetstid kan man få ett bemötande som går ut på att det här barnet aldrig funnits. Det finns många sådana här exempel som inte alls bara handlar om att man ska ta pengar från någon annan organisation utan om att man måste försöka sätta sig in i den situation som några hundratal människor i vårt land varje år drabbas av. Jag vill återkomma till att den svenska sjukvården fungerar väldigt olika på olika ställen i de här sammanhangen, eftersom det här är väldigt sällsynt. På vissa stora sjukhus träffar man oftare på människor i denna situation och har kanske både en viss rutin och en viss kunskap om hur man kan hantera frågorna, men på andra ställen händer det mera sällan. Då kan människor råka riktigt illa ut. För ett antal år sedan kom det ut en bok med titeln När möte blir avsked, där en svensk barnmorska beskriver vad som har hänt i olika familjer och vilket bemötande de har fått. Det har varit väldigt olika, och det visar att det fortfarande är väldigt stort behov av att öka kunskaperna inom sjukvården. Det visar även att sjukhusen, som är den vårdform som blir inblandad, faktiskt inte har kapacitet eller ens uppdrag att mer långsiktigt följa upp detta. Hur förklarar man t.ex. för en lillebror att han har en storasyster i himlen? Det kan inte klaras på en kvinnoklinik vid ett stort sjukhus. Det är väldigt viktigt att man får stöd i den typen av frågor. Det finns en riksorganisation men också andra grupperingar och möjligheter, och det behövs en förändrad attityd i dessa frågor. Vad gäller forskningen står det i interpellationssvaret att vi ligger väl framme på området. Ja, det gäller beträffande forskningen om plötslig spädbarnsdöd, men det finns också många andra dödsorsaker. Man ligger när det gäller vissa diagnoser inte alls särskilt långt framme. Ibland kanske man inte kan få fram någon diagnos. Dessutom pågår det inte särskilt mycket forskning, och det gör att man inte alltid vet om man skulle kunna vidta förebyggande åtgärder. Som blivande förälder får man inte särskilt mycket information. Jag tycker att vi borde närma oss det här med en både mera ödmjuk och mera engagerad attityd och inte bara säga att det här inte går att lösa.
Herr talman! Jag försökte sortera upp frågeställningarna. En frågeställning är trots allt ganska kylig, nämligen: Vilket regelsystem ska vi ha för stöd till organisationer? En lång rad frivilligorganisationer som också är rikstäckande får inget statligt stöd. Det betyder inte att någon här i riksdagen, vare sig socialministern eller Karin Pilsäter, därmed inte tycker att denna organisation kan spela en väldigt stor roll socialt, kulturellt och allmänmänskligt. Den har en viktig funktion, men den har ändå inget stöd. Det jag försökte påpeka är att det faktum att föreningen inte har fått något stöd inte betyder något ställningstagande till föreningens värde eller föreningens betydelse som riksorganisation. Det är ett ganska viktigt påpekande. Det har förekommit diskussioner i tidningarna om att det faktum att föreningen inte har fått stöd skulle innebära att regeringen är ointresserad av problemställningen. Inställningen är faktiskt en helt annan. Det intressanta är att ingen regering, såvitt jag har förstått, har hittat ett system som innebär att man automatiskt skulle få rätt till stöd. Det är sant att Folkhälsoinstitutet har gett stöd. Det är också sant att Allmänna arvsfonden har gett stöd och förmodligen kan ge stöd också i framtiden. Allmänna arvsfonden är så konstruerad att den ger stöd till särskilda projekt. Det är inte uteslutet att organisationen kan få stöd också i framtiden. Jag efterlyste en diskussion om vilka principer vi ska ha. Det är lite för enkelt att säga att vi ska bryta upp de byråkratiska reglerna för stödet. Vi kan inte ha ett organisationsstöd som beror på vilken minister som för tillfället finns på plats eller hur man gör bedömningarna. Vi måste ha ett ganska hyggligt regelverk för varje organisation så att man vet hur man ska planera sin verksamhet och vilka rättigheter man har. Något sådant har hittills inte kunnat etableras på det här området. Jag är gärna intresserad av en diskussion för att se om vi kan hitta ett annat regelverk som också skulle täcka den här typen av organisationer. Den andra frågeställningen, som handlar om bemötandet och hur sjukvården fungerar, kan vi ägna mycket diskussion. När det gäller föräldraförsäkringen skulle jag vilja rekommendera Karin Pilsäter att ställa motsvarande interpellation till den för föräldraförsäkringen ansvariga ministern för en diskussion om vilken information som ges, hur informationen ges och vilka regler som man ska följa.
Herr talman! Jag noterar att socialministern fokuserar sin egen diskussion här i kammaren enbart på formalia kring regelverk för riksorganisationer och tillämpningen gentemot en befintlig specifik organisation som tyvärr har råkat väldigt illa ut i praktiken på grund av våra regelverk. Jag har försökt att ställa en interpellation till socialministern kring ett helt problemkomplex som jag inte upplever att vi riktigt kommer till någon diskussion kring. Det är socialförsäkringsministern som hanterar de specifika reglerna i föräldraförsäkringen. Men såvitt jag har kunnat se av svaret ansåg socialministern som barnminister att han hade ett övergripande ansvar för att skapa ett barnvänligt samhälle. Då bör han väl åtminstone i någon liten utsträckning kunna intressera sig för övergripande frågor som handlar även om dem som har barn som inte längre finns med oss och inte hänvisa till den typen av smala teknikaliteter som jag tycker att socialministern gör både när det gäller föräldraförsäkringen och när det gäller föreningsbidraget. Jag kan gärna återkomma med en interpellation som gäller föreningsbidragsregler. Det finns säkert också andra organisationer som råkat illa ut. Men det är inte vad frågan gäller. Nu gäller frågan vad vi som politiker och regeringen som högsta organ i Sverige kan göra för att underlätta situationen för de familjer som drabbas av att deras barn dör för dem i samband med att de föds eller under spädbarnsperioden. Där vill jag faktiskt ge socialministern lite hemläxa. Det är inte så att detta är något okänt fenomen. Det är massor av människor som råkar ut för det. Men det är kanske inte något man går och pratar om på pendeltåget. Man får ofta höra att man ska glömma bort det. Man får höra: Du är så ung, och du kan få flera barn. Det är den typen av bemötande i samhället som vi behöver ändra på. Det är där socialministern skulle behöva anta en helt annan position och attityd än vad han i dag gör när han snävar in frågan till vissa specifika tekniska frågeställningar.
Herr talman! Likväl är problemställningen den, att det handlar om väldigt många olika frågor. Det är socialförsäkringsministern som är ansvarig för föräldraförsäkringen, och det är också socialförsäkringsministern som allmänt är ansvarig för barnfrågor. Vi har den ordningen. Jag påpekade att Socialdepartementet som departement har det övergripande ansvaret, men socialförsäkringsministern är också ansvarig för dessa frågor. Jag skulle välkomna en allmän diskussion om detta. Vad jag primärt är ansvarig för är frågan om stödet men också diskussionen om sjukvården. Jag påpekade i mitt svar att jag anser att sjukvården har det odelade ansvaret och säger också att när det inte fungerar råder det brist i vårdkedjan. Sjukvården förmår inte att ställa upp med de resurser som behövs. Det måste man naturligtvis åtgärda. Det är ett svårt problemkomplex som landar i den politiska miljön på väldigt många områden. Då måste man kunna diskutera detta och hänvisa till det. Jag uppfattade frågeställningen som att det primärt handlade om det som Karin Pilsäter betraktade som onödig byråkrati, nämligen att vi följer ett regelverk för vilka organisationer som får stöd. Jag försökte svara på varför vi gör det och att det inte får tolkas som att man därmed automatiskt säger att själva föreningsverksamheten skulle vara av mindre värde.

Herr talman! Margareta Israelsson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att få läkemedelsföretagen att utföra kliniska prövningar på barn vid införandet av nya läkemedel. Det är en mycket angelägen fråga som Margareta Israelsson tar upp. Enligt en studie av läkemedelsanvändningen vid fem barnkliniker i fem olika europeiska länder som publicerats nyligen i British Medical Journal ordineras två av tre barn inom sluten vård läkemedel som inte godkänts för barn, eller ges till barnet på ett icke godkänt sätt eller i icke godkänd dos. Den största delen av denna icke dokumenterade användning gällde läkemedel som finns på marknaden, godkända för förskrivning till vuxna. Det är angeläget att framhålla att användning av läkemedel som ej dokumenterats för behandling av barn i den slutna barnsjukvården sannolikt är helt nödvändig för att dessa ofta mycket svårt sjuka barn ska kunna behandlas. Det är också viktigt att skilja mellan användning av icke godkända läkemedel och godkända läkemedel som används på icke godkända indikationer. I det senare fallet finns omfattande dokumentation om läkemedlet, även om den inte specifikt gäller barn. Vidare är det så att de flesta läkemedel som främst är avsedda för barn givetvis är dokumenterade genom studier på barn, t.ex. vacciner, där bl.a. svenska studier i hög grad bidragit till ökad kunskap. För att ett läkemedel ska kunna godkännas för behandling av barn krävs således att effekten och säkerheten dokumenteras genom studier på barn. Först genom sådan dokumentation kan en korrekt information om dosering, förväntade biverkningar och andra effekter ges. Det är därför även ur etisk synpunkt angeläget att studier utförs så att inte användningen baseras på osäkerhet om effekt och säkerhet. Riktlinjer för hur studier på barn ska utföras har utarbetats av EU . Ofta är dock fallet att studier på barn inte är utförda när företaget ansöker om godkännande för vuxna. Endast i de fall användningen hos barn kan tänkas bli omfattande ansöker företaget om godkännande även för dessa efter att studier utförts. Depression är exempel på en sjukdom som lyckligtvis inte är särskilt vanligt förekommande i barnpopulationen jämfört med hos vuxna och där studier på barn saknas för många läkemedel som introducerats på senare år. Läkemedelstillverkarna borde i större utsträckning genomföra undersökningar på barn i dessa fall då vi vet att även barn behandlas med dessa medel. Läkemedelsverket kan på nationell nivå rekommendera läkemedelsföretagen att ta fram dokumentation för behandling av barn men har inga legala medel att framtvinga sådan dokumentation. Hälso och sjukvårdens profession bör också själva ta initiativ till och genomföra kliniska studier på barn, med eller utan samarbete med läkemedelsindustrin. Då det gäller förskrivning av icke godkända läkemedel till barn med exempelvis sällsynta sjukdomar har Läkemedelsverket framhållit möjligheten av att resultatet av denna användning dokumenteras och utvärderas så att kunskapen om förskrivningen till patientgruppen ökas. I och med vårt EU-medlemskap är läkemedelslagstiftningen harmoniserad mellan medlemsstaterna och Sverige har begränsade möjligheter att annat än inom ramen för unionsarbetet verka för förändrade bestämmelser inom läkemedelsområdet. Jag har försäkrat mig om att Läkemedelsverket inom ramen för EU arbetet kommer att verka för att kliniska prövningar utförs på barn där användning av läkemedlet kan vara aktuellt.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka socialministern för svaret på min interpellation. Det är bra att också Lars Engqvist tycker att det är viktigt att peka på de möjligheter som finns. Men låt mig uttrycka några synpunkter på frågan. I Läkartidningen läste jag den slående rubriken "Två av tre barn inom sluten vård får icke godkänd läkemedelsbehandling". Det är klart att man blir väldigt orolig när man läser dylikt. Min första oro gällde om det möjligtvis var så att barnen utsattes för mycket starka mediciner eller att det var frågan om överdoseringar. Jag kunde så småningom konstatera genom uttalanden av Anders Rane, som var den läkare som var ansvarig för en europeisk studie som artikeln handlade om, att så var inte fallet. Oron gällde mer att barnen kanske inte fick tillräcklig hjälp, dvs. att doseringen var för svag, eller att medicinerna inte var godkända, som rubriken röjde. De områden man pekat på är smärtstillande medel samt infektioner och luftvägssjukdomar. Då blir jag lite orolig. I socialutskottet stöter vi ofta på frågan ifall små barn får den smärtlindring de behöver. Vet vi att ett barn som utsatts för ett ingrepp verkligen har fått smärtlindring? Barnet kan ju skrika av andra orsaker. Jag hoppas verkligen att det inte är så att vi ger barnen för lite hjälp vid sådana tillfällen. Jag hoppas att vi inte har bristande kunskap om de preparat som används i vården när det gäller de vanliga sjukdomarna på infektionsområdet eller luftvägssjukdomar hos barn. Jag hoppas att vi har vetenskapligt stöd för att de verkligen hjälper vid olika sjukdomstillstånd. Dessutom har vi tagit del av en skrämmande läsning om hur man har skrivit ut bantningspiller till små barn. 1 000 recept på Xenical skrivs ut till barn och tonåringar. 15 av dem är under tio år, och åtta är under fem år. Vi vet ingenting om hur barn reagerar på den typen av medicin. Vi vet att man i ökande utsträckning skriver ut amfetamin till DAMP-barn och att psykofarmaka går till barn eller unga med depressioner. Jag är naturligtvis inte på något sätt avvikande i synen på att medicin och farmaka av olika slag har väldigt stor betydelse för vården och när det gäller att komma till rätta med en sjukdom. Men vad gäller barnen måste det naturligtvis finnas ett krav på att medicinerna är kliniskt prövade. Jag ska avslutningsvis komma till min fråga, herr talman. Socialministern pekar på olika möjligheter. Läkemedelsverket kan rekommendera och hälso och sjukvården bör göra det ena och det andra, säger han. Men jag tycker att det måste vara någon som ska här också. Mina frågor till Lars Engqvist blir: Var är det vi ska och kan trycka på lite hårdare? Avser ministern att ta några initiativ till samtal med läkemedelsföretagen, eller görs det någon samlad uppföljande studie så att vi får veta hur tillståndet egentligen är i Sverige vad gäller icke kliniskt prövade läkemedel som ges till barn?
Herr talman! Läkemedelsverket har ganska stora möjligheter att i sina kontakter med läkemedelsföretagen skärpa sina krav. Likaväl har Socialstyrelsen naturligtvis ett ansvar att se till så att man i tillståndsutövningen över sjukvården får ett bättre grepp på förskrivningen av läkemedel. I någon mån kan man säga att vi kommer att få anledning att diskutera en del av problemställningarna när det gäller den allmänna diskussionen om läkemedelsförskrivningen. En särskild utredare tittar nämligen på förskrivningen av allmänt förskrivna läkemedel. Utgångspunkten där är inte bara, som man kan tro av den allmänna debatten, att hitta sätt att minska kostnaderna, utan att få en säkrare utskrivning av läkemedel. Det kan finnas anledning att titta noggrannare på de uppgifter vi i dag känner till om förskrivning av bantningspreparat till barn exempelvis. Det kan ju vara så att det handlar om sjuklig övervikt också hos små barn, och att man från läkarens sida har bedömt att detta är den enda möjligheten att hantera problemet.

Herr talman! Tack så mycket för tillägget och utökningen av svaret. Låt mig bara understryka att jag naturligtvis tycker att det är viktigt att vi kan ge medicinering om det är så att barn har en sjuklig övervikt - bara man kan vara säker på att medicinen är prövad på barn innan den ges. Vi får ju inte ställa till med andra problem i utvecklingen av kroppens funktioner. Matsmältningsorganen ska ju hålla några år till, och det är viktigt att vi inte tillför någonting i barns utveckling som kanske påverkar dem för livet. Socialministern nämnde några av de myndigheter som närmare skulle kunna granska detta. Jag tycker att det är bra exempel. Det finns ju också möjlighet för oss i socialutskottet att på olika sätt följa upp detta. Låt mig ställa en fråga kring det som ministern säger i slutet av sitt svar. Jag citerar: "Jag har försäkrat mig om att Läkemedelsverket inom ramen för EU-arbetet kommer att verka för att kliniska prövningar utförs på barn där användning av läkemedlet kan vara aktuellt." Jag tycker att detta är en viktig mening. Jag undrar om det i den meningen också kan intolkas att det kan tänkas att Sverige vill ta på sig en något mer pådrivande roll. Ett antal länder var ju med i Europastudien. Man skulle väl kunna tänka sig att följa upp den och se att den visar på att ytterligare åtgärder behövs. Vad jag har förstått arbetar man nu i England med ett lagförslag som till vissa delar ifrågasätts. Jag vet inte om det är lagstiftning som krävs i det här fallet. Jag känner att jag behöver mer kunskap för att närmare kunna uttala mig om det. Men eftersom vi, vad jag förstår, är bundna av vissa åtaganden på det gemensamma europeiska området tror jag att det är viktigt med initiativ till att driva på frågan om klinisk prövning av läkemedel. Jag undrar om man i den mening som jag läste upp också kan intolka att Sverige och den svenska regeringen kommer att vara pådrivande i de här frågorna i Europa.
Herr talman! Den sista meningen var just avsedd att tolkas på det sättet. Det är våra statliga myndigheter som ansvarar för det arbete som nu pågår inom olika expertgrupper inom EU-samarbetet. Där skiljer sig Sverige för övrigt från övriga Europa, där det ofta är departementen själva som är engagerade. Men här är det Läkemedelsverket som är engagerat. Det viktigaste är att Läkemedelsverket således ger besked om att verket aktivt kommer att driva dessa frågor på den svenska regeringens uppdrag. Vi får dessutom en alldeles utmärkt möjlighet att se till att arbetet går framåt när Sverige nästa år är ordförande i EU, och även ordförande för hälsoministerrådet. Detta blir en möjlighet att se till att arbetet flyttas framåt. Avsikten är alltså att meningen ska läsas som att Sverige kommer att driva frågan hårdare än vad vi har gjort hittills.

960, 1 080, 1 200 - i den takten ökar koldioxidutsläppen sedan Barsebäck 1 stängdes. 120 kilo koldioxid ytterligare varje sekund drabbas atmosfären av som en av de kostnader som följer av det vansinniga beslutet att stänga den första reaktorn i Barsebäck. Den proposition som nu ligger på riksdagens bord handlar formellt om att godkänna avtalet mellan svenska staten, Vattenfall och Sydkraft och därtill hörande bolag och att där redovisa kostnaderna för avställningen av den första reaktorn.

Det föreslås en skattebefrielse. Avsikten är inte att på det viset göra ett enklare avtal. Avsikten är alldeles uppenbart att på det viset dölja en stor del av kostnaderna. Om man bruttoredovisar kommer man i varje fall minst upp i ytterligare 1 miljard i kostnader. 9,3 miljarder är en mer korrekt siffra för kostnaden bara för att stänga den första reaktorn i Barsebäck. Nu är inte de här de enda kostnaderna som staten får bära. Till det här ska vi också lägga 9 miljarder i omställningsprogrammet som syftar till att dels spara energi, dels skapa utrymme för ytterligare produktion av energi. Det här omställningsprogrammet har hittills visat sig vara ett enda stort fiasko. Men 9 miljarder kronor kommer det att kosta totalt. Till det här ska också läggas kostnader för industri, kostnader för hushållen och de kostnader för miljön som jag var inne på i början. Vi har i Sverige en mycket hög andel elintensiv industri. Den ligger i områden som redan är hårt drabbade av arbetslöshet, brist på jobb och brist på nyföretagande. Det är områden som kommer att drabbas ännu hårdare till följd av regeringens vanvettiga energipolitik. Det här är kostnader som får betalas av alla dem som jobbar i den elintensiva industrin. Det innebär kostnader för hushållen till följd av höjda elpriser, till följd av krav på att bygga om husen till andra energikällor. Det leder också till högre fastighetsskatt eftersom många av de energisparande åtgärderna leder till högre taxeringsvärden och därmed till högre fastighetsskatt.

Man köper in tysk kärnkraft för 7 1⁄2 miljard. Tidigare har man också köpt in andelar i finsk kärnkraft, så det är uppenbarligen inte kärnkraften som är problemet. Den här politiken bedrivs i strid med folkflertalet. Den genomdrivs i strid med industrins intressen, i strid med fackens intressen och i strid med skattebetalarnas intressen. När vi summerar kostnaden, när vi summerar politiken, kan vi konstatera att de här miljarderna inte är till för att avveckla kärnkraften. Det är inte för att förbättra miljön, därför att miljön drabbas av den förda politiken. Det är inte för att skapa fler jobb, därför att jobben försvinner till följd av politiken. Nej, det vi summerar är priset för den politiska makten. Det är priset som skattebetalarna får betala för att regeringen Persson ska kunna sitta kvar. Det är den notan vi nu kan summera.

Herr talman! Höjda koldioxidutsläpp, stora ekonomiska uppoffringar och budgettricksande - det är så man kan sammanfatta den här propositionen. Man lägger fram förslag till avtal för hur man ska byta ut väl fungerande kärnkraftverk mot el som produceras på ett sätt som skapar mycket stora koldioxidutsläpp. För det bytet ska skattebetalarna betala stora pengar. Vi tycker att det är vansinnigt. Vi i Folkpartiet har en helt annorlunda syn på energipolitiken. Det råder stor oenighet om hur man på ett rimligt sätt kan tolka den folkomröstning om kärnkraften som hölls för 20 år sedan. De partier som stod bakom det som ändå anses vara den segrande linjen, linje 2, nämligen Socialdemokraterna och Folkpartiet, tolkar det resultatet helt annorlunda. Det kan därför inte ligga till grund för de beslut vi i dag fattar. Vi har aldrig i folkomröstning beslutat att stänga väl fungerande kärnkraftverk och ersätta det med miljöskadlig energiproduktion. Svenska kärnkraftverk ska inte avvecklas genom årtalsbestämda politiska beslut. De ska stängas när en kompetent myndighet konstaterar att de inte uppfyller gällande säkerhets och miljökrav. Detta har inte skett. De miljökonsekvenser som blir av den förtida avvecklingen har redan beskrivits väl av Ola Karlsson. Jag behöver inte komplettera det. Men det är ändå viktigt att påpeka att de ekonomiska uppoffringar som folk därutöver behöver göra naturligtvis kommer att drabba Sveriges förmåga att på andra sätt arbeta med miljöförbättrande åtgärder och att på andra sätt hindra miljöskadliga verksamheter. De resurser som vi nu använder för att byta energiproduktion till en mer miljöskadlig kan vi nämligen inte använda till andra saker. De hade mycket väl kunnat gå åtminstone till miljöförbättringar. Men så blir det inte. I stället för det miljöpolitiska vansinnet tänkte jag passa på att nämna det, skulle jag vilja säga, ovärdiga sätt som regeringen använder för att redovisa de här kostnaderna. Man vill naturligtvis inte att det ska framgå fullt ut vad folk kommer att få betala för det här. Man vill inte heller ta konsekvenserna av det budgetsystem vi har varit överens om. Folkpartiet och bl.a. Moderaterna och den socialdemokratiska regeringen har varit överens om hur vi ska redovisa olika kostnader och intäkter. Det vill man nu inte leva upp till, därför att då kommer folk att se hur dyrt det blir, och då kommer man inte att vara lika intresserad av att gå med på den typen av vanvettspolitik. Att redovisa tillkommande kostnader som minskade intäkter i stället för som ökade utgifter innebär att man kringgår utgiftstaken och att man inte redovisar brutto på det sätt som man ska. Regeringens proposition bryter mot grundläggande principer för hur vi ska behandla Sveriges budget. Det är ganska allvarligt med tanke på att vi just har gått igenom en besvärlig process av budgetsanering, där den nya budgetlagen är en av de mycket viktiga strukturförändringar som har gjorts i Sverige och där ett av regeringens stödpartier är kritiskt mot metoden och vill blåsa på med kostnader som det inte finns täckning för. Därför kan jag förstå att det har varit lätt att få stöd hos stödpartierna för den typen av beteende. Det framgår både av budgetlagen och senare av mycket tydliga uttalanden av finansutskottet att statens utgifter ska redovisas brutto och att man inte ska krypa undan genom att som regeringen nu gör försöka få det att se ut som om det handlar om mycket mindre kostnader än vad det är. De 1,3 miljarder kronor som regeringen erkänner att det innebär för i år är inte finansierade. Även detta, tycker vi, är allvarligt och strider mot det sätt på vilket man ska behandla tillkommande kostnader under löpande budgetår. Man borde ha lagt fram en redovisning i form av en tilläggsbudget där man hade talat om var pengarna ska tas från på samma gång som de läggs fram. Vi vet att det inte är första gången som kostnader löpande under året läggs fram, sedan får panikåtgärder vidtas när man är på väg att bryta igenom utgiftstaket. Förra året fick framför allt det internationella biståndet stryka på foten. Det är ytterligare ett exempel på de enormt vansinniga konsekvenser som det kan bli av energipolitiken. Man kan undra om regeringen och stödpartierna inte har något slags känsla för internationella konsekvenser. Tror man att man lever i en svensk isolerad värld där vad vi gör inte påverkar andra? Vad vi gör med vår miljö påverkar andra. Hur vi agerar påverkar vad andra gör med sin miljö, t.ex. när vi köper energi som produceras på ett sätt som driver upp koldioxidutsläppen. När man "fepplar" med budgeten och när man riskerar att hamna i en situation med ekonomiska panikåtgärder kan det vara det internationella biståndet som, precis som förra gången, hamnar i kläm. Man kan undra om inte åtminstone Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som säger sig värna om att bedriva internationell miljöpolitik, borde lite grann dra öronen åt sig när man nu ser konsekvenserna i Moçambique med enorma översvämningar. Miljöförstöringen är en orsak till det som händer där. Jag säger inte att det kommer att bli så i Sverige eller att vi kommer att vara förhindrade från att hjälpa till, men den typen av politik underlättar definitivt inte för Sverige att agera på ett ansvarsfullt sätt gentemot våra medmänniskor i resten av världen. Herr talman! Mot den bakgrund jag har redovisat, att det är ekonomiskt vansinnigt, att det är miljömässigt absolut oacceptabelt och att man fuskar med redovisningen, yrkar vi i Folkpartiet naturligtvis avslag på propositionen. Men eftersom propositionen har lagts fram måste den remitteras vidare. Även vi anser att det är absolut nödvändigt att finansutskottet får titta på frågorna.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna inser, i likhet med hela den övriga globala gröna rörelsen, att inte vare sig kärnkraft eller fossila bränslen ryms inom ett ekologiskt hållbart samhälle. Därför är vi positiva till att vi äntligen har nått dithän att en reaktor avvecklas. Orsakerna till vår inställning till kärnkraft och fossila bränslen är uppenbara. Kärnkraften medför kontinuerliga risker med katastrofala följder för såväl nu levande människor och djur som för kommande generationer. Den bidrar till att höja den radioaktiva bakgrundsstrålningen samtidigt som det finns allvarliga brister i hela urankedjan från uranbrytning via upparbetning till omhändertagande av avfallet. Fossila bränslen medför, som ni så vältaligt har sagt, bl.a. utsläpp av koldioxid, som är den tyngsta orsaken till växthuseffekten. Konsekvenserna av växthuseffekten har blivit alltmer uppenbara, inte minst i fattiga länder som Venezuela och Moçambique. Sverige tillhör de länder som har mest kärnkraft per capita samtidigt som vi trots stor tillgång på utbyggd vattenkraft släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid per capita som genomsnittet i världen. Svensk energipolitik har varit ryckig, ofta konservativ, mer fylld av retorik än av systematisk strategi. Lobbygrupper med stark ekonomi har haft ett inflytande som har varit stort, inte minst opinionsmässigt. Men det handlar också om tydliga svek. Linje 2, som vann folkomröstningen om kärnkraft och som stöddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet, har haft majoritet i Sveriges riksdag, men har inte genomfört det man lovade på valsedeln, t.ex. att sätta stopp för direktverkande elvärme i nybyggda hus. I stället har den direktverkande elvärmen byggts ut i stor omfattning ända sedan omröstningen. Den är nu ett av de stora hindren för omställning till ett annat energisystem. Dessutom har man backat från slutåret 2010. Svensk energipolitik har innehållit två delar, dels retorik, dels handling. Signalerna har blivit otydliga och förvirrade för energimarknadens aktörer. Miljöpartiet har år efter år lagt fram förslag till riksdagen på åtgärder som steg för steg skulle leda till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarsfull omställning. Vi har bl.a. krävt grön skatteväxling med successivt höjda energiskatter med fokus på kärnkraft och fossila bränslen. I det samarbete vi de senaste åren har haft med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har vi fått igenom en höjd produktionsskatt på kärnkraften, men vi har långt kvar till en ekologiskt hållbar energipolitik. Kärnkraftsavvecklingen gavs redan från början fel inriktning. Den borde drivas med ekonomiska styrmedel som tydliggör kärnkraftens miljö och riskkostnader i form av höjd skatt på kärnkraftsel och fullt försäkringsskydd i händelse av en atomolycka. Om samhällets miljö och riskkostnader fullt ut överförs från staten till reaktorägarna kommer priset på kärnkraftsel inte längre att vara marknadsmässigt, och kärnkraften avvecklar sig själv. Lagen om kärnkraftens avveckling antogs 1997, och Miljöpartiet förutsåg redan då att en lagstiftning som inte kompletteras med ekonomiska styrmedel kommer att leda till mycket höga kostnader för avvecklingen. En sådan strategi är inte i längden hållbar. Barsebäcksavtalet är en tydlig illustration till det. Staten får ersätta reaktorägarna för hela mellanskillnaden mellan antagna framtida marknadspriser och undvikbara kostnader, där risk-, hälso och miljökostnaderna inte är internaliserade på ett riktigt sätt. Dessutom räknas med en drifttid på 40 år i stället för de 25 år som Miljöpartiet förordade eller 30 som man räknar med i Tyskland. Resultatet blir att staten får ge stora bidrag till kostnader som rätteligen reaktorägarna borde stå för. Det har ibland framförts misstankar om att regeringen genom att acceptera ett ofördelaktigt avtal skulle kunna tänkas vilja etablera en praxis som omöjliggör en fortsatt avveckling av kärnkraftverk stödd av avvecklingslagen. Miljöpartiet vill att Barsebäcksavtalet inte ska utgöra något mönster för eventuella framtida överenskommelser om avveckling av kärnkraftsreaktorer. Vi menar dock att avtalet har en avgörande fördel. Staten betalar hela ersättningen till Vattenfall som staten äger. Om det i framtiden visar sig att ersättningen är för högt beräknad och Vattenfall till följd av det gör övervinster kan - och Miljöpartiet anser att så måste ske - de här övervinsterna återföras till statskassan genom ökade inleveranskrav på Vattenfall. Sedan är det lite roligt att höra Ola Karlsson propagera för jag vet inte vilken politik. Han klagar på att Vattenfall har varit ute och köpt kärnkraft i Tyskland. Jag tycker inte heller att det är roligt. Jag vet inte vilken företagspolitik som Moderaterna står för. Anser ni att staten ska lägga starka ägardirektiv eller ska företagen sköta sig själva? Det är en fråga som verkligen uppstår här. Vi har inte elbrist i Sverige. I vissa lägen har vi en effektbrist i södra Sverige, men normalt sett exporterar vi fortfarande el. Det som skulle kunna hända om det skulle uppstå en brist är att vi importerar, och då även billig kolkraft. Det är i så fall en effekt av avregleringen av elmarknaden. Det är en oönskad effekt. I den situationen kan man ju fundera på avregleringen. Men jag undrar om inte avregleringen av elmarknaden är någonting som t.ex. Moderaterna starkt har stött.

Fru talman! Kia Andreasson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att ett granskningsinstitut införs för polisanmälningar mot ordningsvakter och väktare samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att ordningsvakternas och väktarnas arbetsgivare ska få omedelbar information om brott begångna av anställda. Inledningsvis vill jag understryka att polisen har att ingripa oavsett vem som är misstänkt för ett brott. Utredningar om brott ska bedrivas på ett objektivt och trovärdigt sätt, och personer som gjort sig skyldiga till brott ska ställas till ansvar oavsett yrkestillhörighet. Vidare vill jag klarlägga att väktare inte har större rättigheter att använda våld än vad som tillkommer varje annan medborgare enligt bestämmelserna om nödvärn m.m. Om de överskrider den befogenheten ska händelsen utredas av polis på samma sätt som sker när en annan medborgare misstänks för brott. Frågan om tillsynen och kontrollen av ordningsvakter och väktare är tydligt reglerad i lag, förordning och föreskrifter från Rikspolisstyrelsen. Av dessa följer att länsstyrelsen utövar tillsynen över väktarna. Alla som vill bli väktare kontrolleras när det gäller tidigare brottslighet, medborgerlig pålitlighet och lämplighet. Länsstyrelsen gör vidare varje år kontroll av samtliga väktares laglydnad. Om det finns anledning för länsstyrelsen att återkalla en väktares förordnande med anledning av att han eller hon gjort sig skyldig till brott underrättas arbetsgivaren. Ett beslut om att återkalla ett förordande gäller omedelbart. Polisen utövar tillsyn över ordningsvakterna. Ett förordnande som ordningsvakt kräver att personen är lämplig för uppdraget med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter. Ett förordnande kan återkallas. En ordningsvakt kan också avstängas från tjänstgöring under den tiden frågan om återkallelse av ett förordnande prövas eller om vakten åsidosatt vad som åligger denne i tjänsten. Polisen har självfallet möjlighet att genom löpande registerkontroll se om en ordningsvakt gjort sig skyldig till brott. Rikspolisstyrelsen bedriver kontinuerlig inspektion av polismyndigheternas hantering av ordningsvaktsärenden. Styrelsen avser att, inom ramen för sin inspektionsverksamhet, ta upp frågan om kontroller av ordningsvakter under löpande förordnandetid. Om en ordningsvakt har anställning i ett bevakningsföretag kommer arbetsgivaren att underrättas enligt de rutiner som länsstyrelsen tillämpar. Det är inte aktuellt att inrätta något särskilt granskningsinstitut när det gäller utredningar som avser anmälningar mot ordningsvakter och väktare. Justitieombudsmannen och Justitiekanslern har det allmännas uppdrag att granska att bl.a. polisen fullgör sina uppgifter enligt de regler som gäller. Jag kan dock nämna att Rikspolisstyrelsen för närvarande utarbetar nya föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda inom polisen. Avsikten är att dessa föreskrifter och råd inte bara ska gälla anmälningar mot polismän utan även anmälningar mot ordningsvakter. Dessa föreskrifter och råd, som enligt planerna ska träda i kraft vid halvårsskiftet, kommer att innebära att handläggningen av anmälningar mot ordningsvakter stramas upp. I föreskrifterna tar man bl.a. upp frågor om att anmälan om möjligt ska tas upp av en polisman i befälsställning och att ärendena omedelbart ska överlämnas till åklagare, även om det är tveksamt om brottet har samband med arbetet. Den utbredda användningen av ordningsvakter medför att jag anser att det finns anledning att grundligt analysera frågor om användning av ordningsvakter och ordningsvakters uppgifter och befogenheter. Jag avser därför att under året initiera en utredning med uppgift att göra en genomgripande översyn av användningen av ordningsvakter. I uppdraget ska också ingå att se över vilka möjligheter som finns att komplettera polisens resurser i glesbygd samt möjligheterna att renodla polisens verksamhet. Inom ramen för utredningen kommer självfallet frågan om kontroller av ordningsvakternas lämplighet för uppdraget att aktualiseras.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Anledningen till min interpellation är att det har hänt en rad incidenter med ordningsvakter där enskilda inte har känt att de har haft riktig rättssäkerhet, vilket sedan har visat sig i domstolsutslag. Jag ställde en fråga med samma innebörd till justitieministern för ungefär två år sedan, men sedan dess tycker jag inte att det har skett så mycket. I detta sammanhang är det oerhört viktigt att särskilja orden. Man kan alltså inte prata om vakter i allmänhet, vilket jag har lärt mig när jag har studerat frågan närmare. Det är ordningsvakter och väktare, och det är en oerhörd skillnad på dessa två kategorier. I svaret säger justitieministern att väktare inte har större rättighet att använda våld än andra människor utan endast i självförsvar, och det är riktigt. Men med ordningsvakter förhåller det sig på ett annorlunda sätt, och det står inte i svaret. Jag läser ur en broschyr som Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd har gett ut när det gäller just väktare och ordningsvakter, och där står det ordagrant: "Ordningsvakten arbetar med att ingripa och förebygga att brott begås och har i princip polismans befogenheter. Arbetet som ordningsvakt är tydligt och avgränsat och har en annan hotbild än övriga väktaruppdrag." Det tas också upp här att det är ett farligt jobb och att många känner sig hotade och utsatta för svåra situationer i sitt arbete. Det är också en viktig poäng i detta att rädda människor och människor som ska ha dessa uppgifter måste ha en bättre utbildning. Det innefattar också det jag menar, dvs. att det ska ske en bättre utbildning, en återkommande utbildning, så att vi inte släpper ut människor som är rädda för att utsättas för våld och hot, vilket får konsekvenser i deras arbete. Det som jag inriktat mig på i dag är just insynen och kontrollen, som inte heller är bra. Det finns i justitieministerns svar en liten otydlighet i fråga om var gränsen går mellan länsstyrelsens insyn och kontroll och polisens. Länsstyrelsen ska klart ha tillsyn över väktare - det förstår jag. Men när det sedan gäller ordningsvakter står det att polisen har "tillsyn över ordningsvakterna" och att Rikspolisstyrelsen "bedriver kontinuerlig inspektion av polismyndigheternas hantering av ordningsvaktsärenden". Men det står också: "Om en ordningsvakt har anställning i ett bevakningsföretag kommer arbetgivaren att underrättas enligt de rutiner som länsstyrelsen tillämpar." De rutinerna och reglerna är väldigt olika över landet. Jag kan inte se att det är entydigt. Jag tycker att det är oklart, och jag skulle vilja ha svar på varför det är en sådan otydlighet. Vidare är det väldigt bra att det ska tillsättas en utredning för att analysera användningen av ordningsvakter och deras uppgifter och befogenheter. Jag tycker att det har varit lite underligt, som just det jag läste ur broschyren. Ordningsvakterna i Stockholms tunnelbana har t.ex. egna rum dit de får föra människor som grips utan insyn av andra människor. Det är det som har varit den stora stötestenen i domstolsförhandlingarna: ord står mot ord, och det finns inga vittnen. Det kan också finnas andra ordningsvakter som varit i samma lokal och ställer upp för sina arbetskamrater. Jag förstår inte att de kan få göra detta. Jag skulle vilja att justitieministern återkommer till det.
Fru talman! Kia Andreasson säger att ingenting har hänt sedan hon ställde en likartad fråga för två år sedan. Då vill jag nog erinra om att det har hänt en hel del, både när det gäller polisens tillsyn och utbildning av ordningsvakter. När det gäller ordningsvakternas utbildning, t.ex., kan jag säga att den har ändrats från att tidigare ha varit 25 timmar till att nu vara minst 60 timmar. Det är också en annan inriktning på utbildningen. Jag vill nog påstå att det under det senaste året har skett en hel del när det gäller att säkerställa att ordningsvakterna har bättre förutsättningar att fullgöra de uppgifter de har. Kia Andreasson undrar vilka uppgifter det egentligen är. Det fanns i någon broschyr en allmän formulering om polismans befogenheter, men riktigt så enkelt är det naturligtvis inte. Vad ordningsvakter får göra framgår av polislagen. Där sägs det att ordningsvakter har rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer under vissa förutsättningar och att beslagta spritdrycker samt att utföra ytlig kroppsvisitation i vissa fall. Ordningsvakter är inte detsamma som poliser. Det vore väl egendomligt om det vore så, med tanke på vilken hög kompetens vi säkerställer att poliserna har. Ordningsvakternas uppdrag är naturligtvis anpassat efter vad som är möjligt att uppdra till en kategori som har den utbildning som den har, enligt det regelverk som finns. När det gäller tillsynen och agerandet från polisens sida om ordningsvakter inte utför sin tjänst på ett acceptabelt sätt och förordnandet att vara ordningsvakt upphör har polisen, som jag sade i interpellationssvaret, skyldighet att reagera. Ordningsvakter är inte alltid anställda någonstans. Det är därför formuleringen är att det är bevakningsföretaget som underrättas om de är anställda i ett bevakningsföretag. Det sker enligt samma principer som länsstyrelsen använder i förhållande till väktare. Det var ett förenklat sätt att uttrycka ett administrativt förfarande som jag inte har velat gå in på. När det gäller den sista fråga som Kia Andreasson tar upp kan jag säga att jag ärligt talat inte förstod den riktigt. Frågan var: Får de verkligen göra på detta sätt? "Detta sätt" var alltså att missbruka sin tjänsteutövning, om jag förstod saken rätt, dvs. ta in människor i ett rum och misshandla dem. Det är klart att de inte får göra det. Jag förstår faktiskt inte frågan.
Fru talman! Det jag ifrågasatte var att omhändertagande av personer, som justitieministern sade att ordningsvakter får utföra, innebär att de också får föra dessa personer till ett särskilt rum, endast till för ordningsvakter. Det är det som jag, när jag följer domstolsförhandlingar, inser är det stora problemet, dvs. att det inte finns några vittnen till det som sker. Eftersom det rör sig om tjänstemän har de stor tyngd i domstolsprocessen, och deras ord gäller. Därför tycker jag också att det skulle vara bra om man ville införa en särskild grupp som inte är så involverad - både poliser och åklagare. Nya föreskrifter skulle gälla, säger justitieministern. Handläggningen skulle stramas upp. Anmälan skulle tas upp av polisbefäl och sedan överlämnas till åklagare. Men jag ser också att åklagare ofta lägger ned förundersökningar, och så blir det en motanmälan mot den målsägande i stället, för våld mot tjänsteman. Mitt förslag skulle vara att det inom varje åklagarmyndighet skapas en oberoende utredningsgrupp - det har jag också framfört när det gäller utredningar av anmälningar mot polis - bestående av domare, advokater och poliser. Det ska inte vara rättsväsendets egna aktörer som utreder tjänstemän inom verksamheten, för där utvecklas lätt kollegiala känslor och bindningar. Visst är det bra att det stramas upp, men jag skulle alltså vilja gå ytterligare åt det hållet. Sedan behövs det också en samlad bild och en överskådlighet när det gäller det totala antalet anmälningar mot ordningsvakter. Slutligen, men inte minst, vill jag nämna den utbildning som justitieministern säger har blivit längre. Jag har noterat att det har stått om 25 timmar instruktörledd undervisning. Men jag vet också att praktik ingår i utbildningen. I det betänkande vi nu har behandlat i justitieutskottet står det om totalt 60 timmar grundutbildning, men det står inte hur mycket av undervisningen som är instruktörledd. Där tycker jag att det har varit för dåligt. Det gäller att konflikthantering, kunskaper och tillvägagångssätt där hjärna och hjärta används i stället för batonger måste in i utbildningen. Mentala förberedelser, attityder och bemötande kan ibland vara avgörande för om väktarens ingripande blir en framgång eller leder till våld eller skador. Även ordningsvakterna behöver få hjälp att bearbeta för dem svåra och besvärliga situationer. En grundkurs på några få timmar kan inte lära en ordningsvakt att kontrollera sin stress och visa ett gott bemötande så att han ska kunna undvika att tillgripa våld. För det behövs återkommande utbildningar som innehåller etik och moral, kunskap om hur man förutser händelseförlopp, mental förberedelse inför ingripande, stresskontroll, attityder, självskydd och lagstiftning. Jag tycker att Polishögskolan skulle ansvara för ordningsvakternas utbildning. I dag har man gett Falck Security och Securitas i uppgift att själva utbilda sina väktare och ordningsvakter, men de har gett det uppdraget vidare till Väktarskolan - en privat skola. Jag kan nog inse att de kan utbilda väktare, men jag tycker att det är önskvärt att just ordningsvakter, som har fler befogenheter, får denna mer djupa utbildning. Den kompetensen att utbilda finns just på Polishögskolan.
Fru talman! När en person behöver omhändertas, oberoende av om det är polis eller om det är en ordningsvakt som utför arbetet, måste naturligtvis den omhändertagna personen föras till ett utrymme av något slag. Det finns flera skäl till det. Bl.a. förefaller det mig ganska olämpligt att ordningsvakter skulle omhänderta personer publikt. Hänsyn även till de människor som blir utsatta för ett ingripande och deras integritet kräver att detta sköts på ett omdömesgillt sätt som inte utsätter den omhändertagna för onödig uppmärksamhet och obehag i samband med att han eller hon blir omhändertagen. När det gäller instruktionerna till ordningsvakterna har, som jag sade i mitt svar, Rikspolisstyrelsen arbetat fram nya, bättre och mera detaljerade instruktioner för att utnyttja de möjligheter som man ser till ett bättre hanterande. Jag tycker att Kia Andreasson andas en oerhörd misstro mot rättsväsendets personal över huvud taget. Konklusionen av Kia Andreassons resonemang när det gäller att utreda brott som tjänstemän inom rättsväsendet eller ordningsvakter misstänks ha begått är egentligen att ingen inom rättsväsendet kan utreda annan tjänsteman inom rättsväsendet på grund av risken för kollegialitet. Det är en beskrivning och en misstro som jag inte delar med Kia Andreasson. Jag anser att det är oerhört viktigt att det är professionell personal, och det är faktiskt polis och åklagare som utreder brott som begås även av personal inom rättsväsendet. När det gäller utbildning och kompetens hos ordningsvakter delar jag helt bedömningen att man måste kunna ställa mycket höga krav på ordningsvakterna. Det är ett svårt och utsatt arbete. Det liknar i vissa avseenden polismans arbete. Därför är det viktigt att de personer som över huvud taget antas till utbildningen bedöms som lämpliga och har de personliga egenskaperna att de klarar detta uppdrag och även att hantera situationer som kan vara mycket svårhanterliga, med provokationer och annat. Den utbildning som vi har i dag bedömer jag som en bra utbildning. Likafullt ser jag det som en naturlig uppgift för den utredning som ska tillsättas att överväga på vilket sätt man kan gå vidare för att förbättra både utbildningen och vidareutbildningen.
Fru talman! Jag ska börja med det som gäller ordningsvakternas slutna rum, utrymmen dit de för personer som omhändertas. Jag tycker i stället att ordningsvakterna i sådana situationer ska kontakta polisen, så att de får hjälp med att föra dessa personer till polisens lokaler. Jag tycker att det är en mycket bättre lösning att man vid ett svårt ingripande genast kontaktar polisen och att polisen sedan i stället för personen till något förvaringsutrymme. Det är inte någon misstro mot rättsväsendets aktörer. Men för att vi ska kunna leva i en demokratisk stat där rättsväsendet inte alls misstros måste vi ha institut där det är helt klart med insyn och kontroll. Den insynen och kontrollen ska inte bedrivas av rättsväsendets egna aktörer med bindningar, som jag sade tidigare. Det tycker jag är väldigt viktigt, och det gäller inte bara i detta fall. Det gäller, som jag sade, generellt. Jag tycker inte heller att andra yrkesgrupper ska utreda sig själva. Det ska vara ställt utom allt tvivel att man inte är involverad. Då får vi ett bra förtroende för rättsväsendet. I övrigt är det här ändå ett steg vidare. Jag hoppas att mina synpunkter också ska beaktas i denna utredning och analys.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat justitieminister Laila Freivalds vilka åtgärder hon är beredd att vidta så att sekretessbelagda uppgifter inte läcker ut från myndigheter samt vilka åtgärder hon är beredd att vidta så att en drabbad person garanteras berörd myndighets hjälp att driva en eventuell skadeståndsprocess. Jag besvarar denna interpellation eftersom det konkreta exemplet berör de allmänna försäkringskassornas hantering av dessa frågor. Jag kommer därför i mitt svar huvudsakligen att redogöra för förhållandena inom socialförsäkringens administration. En av samhällets viktigaste uppgifter är att tillförsäkra den enskilde trygghet och säkerhet. Då är det naturligtvis mycket allvarligt om av samhället vidtagna åtgärder för att skydda en enskild blir verkningslösa därför att reglerna tillämpas felaktigt eller på grund av rena förbiseenden. Uppgifter som registreras i folkbokföringen om en persons namn, personnummer och adress m.m. är som huvudregel offentliga. Men om det kan innebära men för personen, exempelvis risk för förföljelse om uppgifter om henne eller honom lämnas ut, kan skattemyndigheten i folkbokföringsregistret lägga till en markering för särskild sekretessprövning, s.k. sekretessmarkering. Riksförsäkringsverket får del av förändringar i folkbokföringen. Uppgifter om sekretessmarkerade personuppgifter från folkbokföringen skapar automatiskt markeringar i olika register inom socialförsäkringen. Dessutom skickar RFV information om detta till försäkringskassorna i särskild ordning. Försäkringskassan kan också själv göra sekretessmarkeringar i registren. RFV är ansvarig systemägare för de register som förs gemensamt för RFV och de allmänna försäkringskassorna. Detta innebär att RFV tillhandahåller systemlösningar för hantering av skyddade personuppgifter. Sedan början av 1980-talet har det funnits markeringar i IT-systemen om en person har skyddade personuppgifter, vilket utgör en varningssignal för handläggaren. Handläggaren ska då alltid ta fram den manuella akten och göra en sekretessprövning för att bedöma om uppgiften kan lämnas ut. RFV har aktivt informerat försäkringskassorna om detta. Hur de skyddade personuppgifterna ska hanteras i praktiken är en fråga som varje försäkringskassa ansvarar för. Styrelsen för försäkringskassan ansvarar bl.a. för att verksamheten bedrivs författningsenligt. RFV, som har ett ansvar för att bedriva tillsyn av försäkringskassornas verksamhet, observerar även denna typ av frågeställningar i samband med sin tillsyn. Datainspektionen genomförde under år 1999 ett antal inspektioner hos myndigheter som får spärrmarkerade personuppgifter, däribland RFV och några försäkringskassor. I slutsatserna konstaterar Datainspektionen att spärrmarkerade personuppgifter har ett starkt sekretesskydd hos RFV och försäkringskassorna. Bestämmelser om det allmännas skadeståndsansvar finns bl.a. i skadeståndslagen. Enligt denna ska staten ersätta personskada, sakskada eller s.k. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet som staten svarar för. Justitiekanslern och RFV prövar anspråk enligt skadeståndslagen om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försummelser vid myndighetsutövning inom socialförsäkringens administration. Möjligheterna till ersättning förstärktes dessutom så sent som den 1 januari 1999. Då trädde en ny bestämmelse i kraft om det allmännas ansvar för felaktiga upplysningar och råd. Grundas anspråket på ett påstående om felaktigt beslut eller skada till följd av fel i personregister prövas anspråket av JK. Den som vänder sig till försäkringskassan med anspråk på skadestånd får information om vad som gäller och vad vederbörande ska göra för att få saken prövad. En generell bestämmelse om rätt till skadestånd finns alltså redan. Sedan är det givetvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet om skadestånd ska betalas ut eller inte. Avslutningsvis vill jag dock också framhålla att regeringen inte är främmande för att ta initiativ till ytterligare åtgärder om nu gällande lagstiftning trots allt visar sig vara otillräcklig.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för det svar som jag har fått. Jag anser att ministern har lämnat ett mycket utförligt svar till mig, så jag är faktiskt nöjd. Bakgrunden till den här interpellationen är en händelse i Simrishamn. En kvinna hade fått skyddad identitet, eftersom hennes man slog henne. Hon hade flyttat till orten och trodde att hon kunde leva där i ett skydd. Försäkringskassan hade ett ärende om henne, och det blev en felhantering när det gällde sekretesskyddet. Man observerade inte den här markeringen. Det gjorde att den skrivelse som skulle gå i väg även gick till mannen, så att kvinnans skyddade identitet undanröjdes. Det var alltså försäkringskassan i Simrishamn som hade gjort ett fel. Jag har inte fäst mig vid det exakta händelseförloppet, utan jag tänker närmast på vad som händer framöver med den här misshandlade kvinnan. Visst får hon en ny skyddad identitet, men med stor sannolikhet för det här med sig mycket skador för henne. Hon måste alltså flytta på nytt. Och i samband med flytten blir det en hel del omkostnader m.m. Jag är angelägen om att diskutera den här frågan, eftersom det skulle kunna hända att en skyddad identitet röjs igen av någon annan myndighet. Jag har också tagit reda på att det handlar om Riksförsäkringsverket och att en enskild person som har fått sin skyddade identitet röjd av försäkringskassan kan rikta skadeståndsanspråk mot staten, enligt förordningen Det är i det här avseendet som jag skulle vilja se en ändring. En enskild person kan drabbas av något på grund av en myndighet. Sedan ska den drabbade personen själv driva en skadeståndsprocess. Jag anser att man är nog drabbad av att den skyddade identiteten har undanröjts. Många gånger mår man dåligt. Jag skulle vilja fråga statsrådet om det finns någon möjlighet att titta närmare på den lagstiftningen, så att den drabbade personen aktivt kan få hjälp med den här skadeståndsprocessen. Jag ser det väldigt positivt, eftersom statsrådet Ingela Thalén avslutningsvis sade att hon dock vill framhålla att regeringen inte är främmande för att ta initiativ till ytterligare åtgärder om nu gällande lagstiftning trots allt visar sig vara otillräcklig. Jag vet inte om det här kan innefatta min fråga, men jag väntar mig ett positivt svar.
Fru talman! Först vill jag säga att Maud Ekendahl och jag är överens: Detta är oerhört olyckligt! Sådant här får inte förekomma. Nu har det hänt, och en person har drabbats. Vad hon bör göra och möjligen redan har gjort - det känner jag inte till i det här enskilda fallet - är naturligtvis att se till att ha nära kontakt med försäkringskassan. Där har man till uppgift att bistå med information och förmedling, och den vägen kan hon få hjälp att pröva sin rätt till skadestånd. Jag kan inte diskutera det enskilda fallet, och det ska vi naturligtvis inte heller göra här. Men om de regler som finns på den här punkten inte är tillräckliga får vi naturligtvis titta på dem. Min bedömning så här långt är dock att hon vid kontakt med kassan får så god information och sådan hjälp att den rätt hon har också blir prövad positivt. Vad lagen säger är att hon har rätt att få det stöd och den hjälp som erfordras från försäkringskassan. Så pass mycket vet jag om det enskilda ärendet att man runtomkring är djupt olycklig över detta. Jag vet också att man uppmärksammar hanteringen rent generellt: Med information, kompetensutveckling och diskussion vill man uppmärksamma handläggare på den här sortens sekretessmarkeringar i olika aktuella akter.
Fru talman! Jag är väldigt nöjd och tacksam över att statsrådet Ingela Thalén svarar mig på det här viset. Jag kan inte heller själv säga vad som har hänt i det enskilda fallet. Det är principen jag är ute efter. Jag ska dock på måndag besöka kvinnojouren i Simrishamn, och den vägen kan jag kanske - även om jag inte får direktkontakt med kvinnan - få veta lite mer. Skulle det visa sig att det behövs någon lagändring ska jag be att få återkomma.
Fru talman! Elver Jonsson har med anledning av situationen i Kongostaterna, Sierra Leone och Rwanda frågat mig vad regeringen gör och vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta inom ramen för det nordiska samarbetet, EU och FN för att förhindra fortsatta övergrepp på civila samt för att bistå dessa länder i riktning mot demokratisk och ekonomisk utveckling och för att de ska respektera mänskliga rättigheter. De förödande konflikter Elver Jonsson nämner innebär djupaste lidande för miljoner människor. De är en katastrof främst för de inblandade länderna men påverkar också grannländerna, inte minst genom flyktingströmmarna. Effekterna kommer att bli kännbara för generationer framåt. Den svenska regeringen agerar därför såväl bilateralt som multilateralt för att främja fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Kriget i Demokratiska republiken Kongo är Afrikas mest komplicerade konflikt. Genomförandet av det eldupphöravtal som undertecknats av de stridande parterna utgör en grund och en förutsättning för arbetet att nå fred. Sverige bidrar med två personer till FN:s observatörsstyrka. Ytterligare sju kan bli aktuella när styrkan, enligt säkerhetsrådets beslut, inom kort utvidgas. Observatörsstyrkans huvuduppgift är att granska påstådda brott mot vapenvilan och mot mänskliga rättigheter. Sverige bidrar också med 800 000 kr till den militära övervakningskommission som bildats efter avtalets undertecknande. Inom ramen för EU samarbetet har Sverige medverkat till ett beslut om att stödja kommissionen med 1,2 miljoner euro. Genomförandet av en s.k. nationell dialog är en central del i eldupphöravtalet. Denna syftar till att ge Demokratiska republiken Kongo en ny politisk ordning och ska leda fram till demokratiska val. Sverige, liksom övriga EU, har uttalat sin avsikt att stödja genomförandet av den nationella dialogen. Rwanda är part i kriget i Demokratiska republiken Kongo, samtidigt som landet är inne i en bearbetningsprocess efter folkmordet 1994. Det relativt goda säkerhetsläget inom landet möjliggör nu bättre arbete kring fred och försoning. Sveriges bistånd på dessa områden förmedlas genom lokala och internationella enskilda organisationer. Sverige, liksom övriga EU och FN, stöder också tanken på en regional konferens för fred, demokrati och utveckling i Stora sjöregionen. I Republiken Kongo, f.d. Kongo-Brazzaville, ger utvecklingen de senaste månaderna anledning till viss optimism. Eldupphöravtalen mellan armén och milisgrupperna har börjat genomföras. Säkerhetssituationen förbättras gradvis, humanitära insatser når alltfler återvändande flyktingar och förutsättningarna för en politisk dialog har ökat. Sverige medverkade till att EU i januari uttalade sitt stöd för eldupphöravtalen och samtidigt uppmanade parterna att inleda en allomfattande politisk dialog, respektera mänskliga rättigheter och hålla fria och rättvisa val. Sverige har också beslutat om stöd för FN:s humanitära arbete i landet och hoppas att fler ska följa vårt exempel. Stöd ges också till humanitära och fredsbyggande insatser genom Röda korset och Svenska missionsförbundet. Sierra Leone återhämtar sig sakta efter det fredsavtal som förra året avslutade det åtta år långa inbördeskriget. Situationen är dock ännu instabil. februari ska utökas från 6 000 till 11 100 man och därmed blir den största FN-insats som för närvarande pågår. Sverige bidrar med tre militärobservatörer. De omedelbara humanitära behoven, orsakade av undernäring, krigstrauman, stympningar och sexuella övergrepp, är omfattande. Sverige har i flera år varit en stor humanitär bidragsgivare till Sierra Leone, under 1999 den näst största efter USA. 20 miljoner kronor gick då till bl.a. akutsjukvård, beskydd av barn, livsmedelsleveranser och humanitär samordning. Under år 2000 har hittills 18 miljoner kronor beviljats, bl.a. till Unicefs insatser för f.d. barnsoldater. Sverige bidrar också genom FN till insatser för fysiskt och psykiskt utnyttjade kvinnor. Inom ramen för EU följer Sverige och övriga medlemsländer fortlöpande utvecklingen i Sierra Leone. Förra året beviljade EU 8,5 miljoner euro i syfte att främja den långsiktiga ekonomiska återuppbyggnaden av landet. Även Världsbanken har bidragit med 30 miljoner dollar i krediter. Elver Jonsson nämner det djupa engagemang som enskilda organisationer och samfund har för Afrika. Dessa kontakter är mycket viktiga för Sveriges relationer med de länder som nämnts här, liksom för Afrika i stort. Vi värdesätter högt de insatser för återuppbyggnad, fredsbyggande och utveckling som görs och välkomnar de nordiska initiativ som tas. Också med bistånd från det internationella samfundet förblir det i hög grad de inblandade parternas egen vilja och beredskap till kompromisser som är avgörande för att nå bestående fred, säkerhet och utveckling. Här faller ett särskilt tungt ansvar på ledarna för de stridande parterna.
Fru talman! Under andra delen av 1990-talet har det gått en våldsvåg över Central och Västafrika, från Rwanda och Uganda ut mot Kongostaterna Brazzaville och Kinshasa, där t.ex. Sierra Leone har lidit svårt. Allt detta har skett medan världssamfundet FN hållit sig alltför passivt. EU-staterna har inte ingripit med vare sig kraft eller tillräckligt stöd, och många andra länder har inte brytt sig. Till detta kommer en medial tystnad som så här i efterhand känns besvärande. Min interpellation, för vars svar jag tackar utrikesministern, ställdes för snart två månader sedan. Därför är naturligtvis svaret genomtänkt från statsrådets sida. Jag noterar att den politiska situation jag tecknat i interpellationen stämmer väl med utrikesministerns bedömning. Kaos och anarki har länge härskat. I den största Kongostaten Kinshasa har presidenten Kabila sett till att samla all makt i egna händer, men det har ändå inte räckt för att upprätthålla anständig ordning. Landet är mer eller mindre kluvet av ett antal milisgrupper och grannländers krigsaktiviteter som inte Kongo-Kinshasa behärskar. I Kongo-Brazzaville är läget lika förödande, även om landet med betydligt färre invånare och mindre yta inte är lika svårkontrollerat och kanske kan sägas ha en starkare historisk tradition när det gäller ordnade förhållanden. Enligt ett antal iakttagare, bl.a. Amnesty, har dessa båda regeringar ett stort ansvar för situationen. Konflikten i dessa länder har skördat tiotusentals offer bara de båda senaste åren. I Kongo-Brazzaville var det ett "demokratiskt försök" med flerpartival under en femårsperiod från 1992 till 1997, men de planerade valen blev aldrig av. Därefter har tusentals civila avrättats av regeringsstyrkor och andra väpnade grupper. Utrikesministern bejakar den bild jag har tecknat i interpellationen, och hon noterar att detta är ett lidande för miljoner oskyldiga människor. Det är bra att regeringen har insikten att effekterna av den svåra situationen kommer att bli kännbar för generationer framöver. Det är alltså inte något kortsiktigt arbete att återställa civil ordning med demokratiskt lugn och ekonomisk utveckling. Den svenska parlamentariska delegationen om åtta riksdagsmän från samtliga sju partier med tredje vice talmannen i ledningen gjorde viktiga iakttagelser då vi för ett par veckor sedan besökte de båda Kongostaterna. Även om vårt studiebesök inte hade en officiell prägel, kom vi att uppfattas som att ha en sådan. Vi blev mottagna med stor hjärtlighet, som bara afrikaner kan i en sådan situation. Vi lyckades komma i närkontakt med många människor i bägge länderna. Vi besökte allt från flyktingläger och MR grupper till internationella och officiella instanser i FN-regi. Vi träffade representanter för centralbanken i Kinshasa och president Sassou i Brazzaville. Vi mötte många ideellt verksamma humanitära arbetsgrupper som Röda korset, Amnesty, Läkare utan gränser och framför allt sedan lång tid tillbaka i området verksamma missionärer och biståndsarbetare från Sverige. Deras kunskaper och erfarenheter var till god hjälp då vi försökte få en samlad bild. Vi gladde oss åt att den återupprättade ambassaden i Kinshasa kom oss till stor hjälp. Vår ambition var att dessa områden ska ges en större internationell uppmärksamhet. Det är uppenbart att det är som utrikesministern säger, nämligen att de stridande parterna måste besinna sig - någonting som underströks i svaret. Jag skulle vilja påstå att det ändå saknas en del i statsrådets avslutande ord, där hon säger att det faller ett tungt ansvar på ledarna för alla stridande parter. Det är riktigt, men det är bara en del av det som måste göras. FN och inte minst EU - där för övrigt tidigare kolonialstater är medlemmar - måste se till att det profitmotiverade understödet av våldet stoppas. Jag tror, fru talman, att det internationella samfundet måste sätta press dels på landets ledare, dels på den orättfärdiga utsugning av detta lidande folk som egentligen i grunden lever i ett rikt land. Däri ligger mycket av det paradoxala i katastrofen.

Fru talman!

Det var en mycket omskakande upplevelse, intensiva dagar och med stora erfarenheter - mer än på de flesta resor man har möjlighet att delta i. Efter hemkomsten har jag inte kunnat låta bli att tänka på den västliga tystnaden inte minst när det gäller Kongo-Brazzaville. Jag har jämfört med den stora mediala kören när det gäller det som har hänt i Moçambique. Jag tror knappast att det finns någon svensk som inte känner till att en miljon människor har blivit hemlösa i Moçambique på grund av översvämningarna. Många bryr sig, och det går snabbt att få i gång aktioner. Hjälpinsatserna kommer snabbt, och många engagerar sig. När jag tänker på tystnaden om Kongo Brazzaville ställer jag mig frågan hur många svenskar som vet att 800 000 människor har varit på flykt från sina hem i Kongo-Brazzaville på grund av det senaste av 90-talets tre krig - kriget 1998-1999. Jämför den siffran med befolkningen i Brazzaville. Nästan en tredjedel av befolkningen har varit på flykt från sina hem. De övergrepp som beskrivs i interpellationssvaret i Sierra Leone är lika tillämpliga på Kongo Brazzaville. De traumatiska upplevelserna, de systematiska övergreppen på kvinnor, våldtäkterna, undernäringen osv. har varit lika hemska i Kongo Brazzaville. Det senaste inbördeskriget har varit fruktansvärt med nästan inga krigsfångar - antingen har man överlevt eller dött. Det är bara det som har hänt. T.o.m. vi som var där och fick hela denna tydliga bild tecknad för oss har svårt att föreställa oss detta hemska - fast vi såg hur Brazzaville såg ut, kulhålen och allt som var förstört. Hur ska människor som bara får diffusa, korta, få skildringar av detta kunna engagera sig och bry sig? Här finns ingen TV-effekt, s.k. CNN-effekt. Men behoven är enorma. De humanitära behoven som utrikesministern lyfte fram - och som vi stöder - kände i alla fall vi som åkte dit till. Så mycket hade vi engagerat oss. Men många fler behöver känna till detta. Vi som var där har fått en ökad insikt om de ytterligare behoven att stödja den demokratiska utvecklingen, att rakt upp och ned hjälpa till med resurser. Hur ska man kunna genomföra en folkomröstning om en ny konstitution eller genomföra fria val om det inte finns resurser till att genomföra en folkräkning? Vi önskar verkligen att Sverige ska göra ännu mer för det lilla landet Kongo-Brazzaville, som under 90-talet har genomlidit tre inbördeskrig. Landet har rest sig igen tidigare, och landet är på väg att göra det igen. Landet måste få hjälp för att detta inte ska hända igen.
Fru talman! Det är en förfärlig bild som riksdagsledamöterna tecknar. Tyvärr är den också alldeles riktig. Jag minns att jag när jag var alldeles ny som utrikesminister reagerade precis på det som ni nu säger om hur mycket det syns på den internationella dagordningen och medialt. Jag läste i tidningen en morgon och såg en liten spalt i hörnet på sidan där det stod: Sju länder är nu indragna i den väpnade konflikten. Jag tänkte: Hur hade det stått om det varit någon annanstans än i Afrika? Det hade stått världskrig om det hade varit i Europa, och det hade stått storkrig om det hade varit på någon annan kontinent. Men när det var Afrika blev det fortfarande en spalt där man konstaterade att det var många länder som var indragna i kriget. När det gäller de länder vi nu diskuterar kan vi se att de inte har stått tillräckligt högt på vare sig den mediala eller den politiska dagordningen. Tyvärr är det så. Därför vill jag återigen tacka er för att ni gjorde den här resan. Det är viktigt för att få upp det i det allmänna medvetandet och på den politiska dagordningen. Vi försöker från regeringens sida att göra vad vi kan både för att bistå med ekonomiska insatser och för att föra upp frågan på den politiska dagordningen. Här kan vi se att Afrikafrågorna har börjat diskuteras mer också inom EU-kretsen. En viktig faktor i det är att både Belgien och Frankrike börjar att se över sin gamla Afrikapolitik och få en ny Afrikapolitik som kan distansera sig från de gamla kolonialländernas Afrikapolitik. Det är någonting som naturligtvis är väldigt viktigt och som vi från svensk sida också vill göra allt för att uppmuntra. Sedan är det viktigt att vi vid sidan av de kontakter och de aktioner vi kan ha via EU - t.ex. inför det stora toppmöte mellan EU och Afrika som nu ska ske om ett par veckor, där dessa frågor kommer att diskuteras - från svensk sida fortsätter att hålla fast vid den svenska traditionen med både ett ordentligt politiskt stöd till fredsprocessen och ett ordentligt humanitärt bistånd. Jag fick frågan om återuppbyggnadsstöd. Vi vill inte ge återuppbyggnadsstöd förrän vi har fått en ordentlig fred. Annars är det alltför stor risk att ett återuppbyggnadsstöd används av fel parter eller rivs ned. Nu måste vi koncentrera allt på att vi verkligen ska få en ordentlig fredsöverenskommelse och göra allt för att bidra till freden. När freden är säkrad är det också självklart att vi kommer att bidra till återuppbyggnaden.
Fru talman! Statsrådet konstaterar helt korrekt att konflikten inte har varit på den massmediala kartan på det sätt som situationen har krävt. Nu säger utrikesministern att man från de gamla kolonialländerna kommer att se över sitt sätt att agera. Det är hög tid, fru talman. Det har gått 40 år. Därför känns det bråttom, särskilt med tanke på att situationen är så akut. Det sades också i debatten att när vi på andra områden får svåra situationer uppmärksammas det. Det talas om en miljon hemlösa, vilket i och för sig är tragiskt, på den östra sidan av Afrika. Men på västsidan har ungefär en miljon människor, i det område jag nämnt i interpellationen, mördats i det krig som har pågått. Dessutom är trekvarts miljon människor, som var den siffra som nämndes, på flykt i sitt eget land. Det är klart att det är en katastrof som vi inte orkar greppa. Man måste ändå konstatera att krigskampen inte varit i något folks intresse. Det har varit en kamp för några få. De har tjänat stora pengar på krisen samtidigt som utländska oljebolag ostört under kriget kan pumpa olja utan att Kongos folk och land får någon rimlig del av inkomsten. Detta är naturligtvis en oerhörd paradox i katastrofen. Jag tror att det behövs en starkare aktivering än vad som hittills har varit. Jag vill ändå tolka utrikesministern som att det finns en sådan beredskap i regeringen. Det är bara att försöka att ge den en så god support som vi parlamentariker kan. Men det är klart att man känner sig ganska generad när i höstas Sida tvingades säga: Vi får hålla inne katastrofstöd, inte därför att det inte behövs, utan därför att vi har ett mycket beryktat utgiftstak. På något sätt måste vi komma till rätta med det. Denna moraliska resning måste vi ändå kunna hävda. Den hundradel till bistånd som vi högtidligt har lovat i FN för flera tiotal år sedan bör vi också försöka uppfylla. Vi bör också tänka igenom biståndet, fru talman, så att vi inom den ram vi ger - och den bör vara större - kan verka för och bjuda de bästa möjligheterna för länder som plågas så tungt av krig och andra enskilda och kollektiva övergrepp. Därför kanske det i en framtida insats med biståndspolitiska medel behövs en mer långtgående småskalig verksamhet som gör det möjligt att leva med och få en utveckling som främjar både fred och ett framtida bättre samhälle. Det kan ligga en fara i att hoppa över ett s.k. elementärt tillstånd så att man alltför snabbt kommer in i en högteknologisk värld som man kanske inte vare sig har ekonomi att eller på annat sätt förmår att behärska. Det behövs alltså en bred folklig insats inte minst på utbildningssidan. I Kongo-Kinshasa - detta femtiomiljonersland - går vartannat skolbarn inte i skolan. Detta är en tickande bomb som naturligtvis kommer att detonera om inte vi i den rika delen av världen hjälper till med insatser som gör att man kommer i gång med en elementär utbildning som gör att människor kan fungera i ett nytt och modernt

Fru talman! Till att börja med tar jag diskussionen om de gamla kolonialmakterna. Jag instämmer naturligtvis i att det är viktigt att det blir en öppen diskussion om vad som har hänt, varför det har hänt och hur länge det har pågått. På samma sätt som vi diskuterar andra frågor om mänskliga rättigheter tror jag också att det är viktigt för ett land att ordentligt reda ut vad som har skett. Precis som Marianne Andersson understryker tror jag att Sverige har en viktig roll gentemot de här länderna i Afrika eftersom landet inte har rollen av gammal kolonialmakt. Det ger Sverige ett extra stort stöd, men också ett extra stort ansvar. Jag vill inte gå in i detalj på biståndet. Jag kan instämma i vad Elver Jonsson säger om att biståndet är väldigt viktigt, men jag vill också påminna om att Sverige har varit en av de största bidragsgivarna till Demokratiska republiken Kongo. Förra året var Sverige den allra största bidragsgivaren till FN:s humanitära bistånd, och Sverige har varit en av de största biståndsgivarna till humanitära insatser i Sierra Leone. Ett stort bistånd planeras till Kongo-Brazzaville under detta år. Det kan ju också användas till att stödja den demokratiska utvecklingen i landet. Vi kommer att fortsätta med detta. Vi driver det som en svensk politik, och vi kommer också att i samband med EU-toppmötet med Afrika och naturligtvis även under det ordinarie EU-arbetet försöka se till att det i så stor utsträckning som möjligt också blir en EU-politik. Det gäller att bidra till fredsinsatserna, att föra en öppen diskussion om vad som har skett och vilket ansvar man därför har och att ge ett fortsatt ordentligt bistånd. Men det som kommer allra högst på dagordningen för oss är att vi ser till att det blir en varaktig fred så att man därigenom kan se till att den fortsatta demokratiseringen kan fungera och att återuppbyggnad, undervisning och allt sådant återigen kan komma i gång i de drabbade områdena. Jag räknar även fortsättningsvis med att vi kommer att ha ett stort stöd från och ett mycket bra samarbete med alla de enskilda organisationer som har hjälpt till med detta.
Fru talman! Det är korrekt som utrikesministern säger - Sverige har varit en av de större bidragsgivarna. Det är ju inte riktigt det samma som att biståndet är stort, men det beror naturligtvis också mycket på andra. Det är självfallet viktigt att kriget får att slutligt stopp och att skola och vård kan komma i gång. En näringspolitisk utveckling i form av goda och rättvisa handelsvillkor är också viktig, och utrikesministern har ju indirekt lovat att engagera sig för detta. När det gäller just den näringspolitiska verksamheten fick vi en del sarkastiska kommentarer från den inhemska befolkningen. Man sade: Om Afrika skulle sjunka i havet skulle det väl inte göra så mycket för er andra, för det är ju bara ett par procent av världsekonomin! Så uttryckte man det t.ex. Och det är klart - vi har köpt billigt och vi har sålt dyrt. De handelsvillkoren bör vi se över. Vi bör också uppmuntra kulturutbyte och fredlig samverkan. Där tycker jag att Sverige och Norden har en särskilt stor uppgift. Jag tror också att vi behöver påminna varandra om att den skuldavskrivning som Kölnmötet delvis tog upp i somras bör få sin fortsättning. Fru talman! Till sist vill jag summera det hela. Det som vi har talat om nu, och det som vi såg var värre än vi anade. Folkmord i dess värsta form var en realitet, liksom de hundratusentals döda i de många militära konflikterna, varav många är helt okontrollerade. Vi måste säga så här: Detta får inte upprepas! Nu är det viktigt med avväpning, att Lusakaavtalet fullföljs, att humanitära insatser görs och att länder och enskilda organisationer uppmuntras till insatser som gör att de själva kan komma i gång. Där har Sverige som land och nation med vår erfarenhet och tradition ett mycket stort ansvar.

Fru talman! Sten Tolgfors har frågat vad jag avser göra för att stödja demokratierna i Ostasien, Japan och Sydkorea, och hindra att de utsätts för hot från Nordkorea. Det gäller även, för Taiwans del, med hänsyn till hotet från Kina. Den nordkoreanska missilskjutningen över japanskt territorialhav i augusti 1998 skapade stor oro och upprördhet i Japan, som reagerade med att bl.a. omedelbart frysa samtalen om normalisering av de bilaterala förbindelserna. Dessa samtal har nyligen återupptagits. Därtill driver Sydkorea en aktiv engagemangspolitik gentemot Nordkorea. Såväl Japan som Sydkorea har livskraftiga demokratier och starka försvar. Båda länderna har även bilaterala säkerhetsavtal med Förenta staterna, som skyddar dem ytterligare. Sverige försöker aktivt främja dialogen mellan de berörda parterna i Nordostasien och bidra till att spänningen i regionen minskar. Samtalen mellan USA och Nordkorea om bl.a. avvecklingen av det nordkoreanska missilprogrammet är inne i ett viktigt skede. Också EU har inlett en dialog med Nordkorea. Det är angeläget att fortsätta de internationella ansträngningarna att förmå Nordkorea att bli öppnare i sitt umgänge med omvärlden. Därigenom kan hoten mot de berörda demokratierna reduceras. Frågan om Folkrepubliken Kinas upprepade hot om militärt angrepp på Taiwan har jag nyligen berört i frågor från Sten Tolgfors och Patrik Norinder. Jag framhöll där att den svenska regeringen reagerar kraftigt mot att Folkrepubliken Kina använder militära hot som påtryckningsmedel i konflikten om Taiwans framtida status. Kinas uttalanden i den nya s.k. vitboken om Taiwan, där Kina förklarar sig ha rätt att med våld tvinga fram en återförening, är oacceptabla.
Fru talman! Demokratierna i Asien är under tryck. Kina har gång på gång hotat Taiwan med militärt våld och utplåning. När Taiwan 1996 höll sitt första fria presidentval hotade Kina landet med invasion. Man försatte armén i högsta beredskap, höll flottövningar i Taiwansundet, placerade ut robotar och avfyrade också missiler mot Taiwan. Fyra missiler slog ned i vattnet i närheten av Taiwan. Kina gjorde allt för att påverka valdebatten i Taiwan, där bl.a. förhållandet till Kina diskuterades. I stället för att huka under hoten genomförde dock Taiwan ett lyckat presidentval. Det som Kina fruktade var sannolikt det goda exemplets makt. Taiwan visar att demokrati av västerländsk modell, marknadsekonomi och respekt för mänskliga rättigheter utmärkt låter sig kombineras med kinesisk kultur. Exemplet Taiwan visar också hur fel statsministern hade när han berömde Kina för politisk stabilitet häromåret, och kopplade ihop stabiliteten med ekonomisk tillväxt. Få länder i världen - om ens något - har haft en så rasande snabb och genomgripande ekonomisk utveckling som Taiwan. Detta har skett parallellt med att landet demokratiserats. Taiwan visar att demokratin är av stor vikt för ett lands utveckling. Den 18 mars håller Taiwan på nytt fria presidentval. Den här gången måste Sverige och världen vara tydliga, och stå på demokratins sida. Som utrikesministern berörde publicerade Kina alldeles nyligen en vitbok om relationerna till Taiwan för att sätta press på Taiwans folk och politiker inför valet. I den är tonläget mycket högt. Om Taiwans myndigheter vägrar gå med på en återförening genom förhandlingar tvingas den kinesiska regeringen vidta alla tänkbara drastiska åtgärder, inklusive bruk av maktmedel, sägs det enligt Nya Taiwans enda framtid är återförening med Fastlandskina. Varje försök att avskilja Taiwan från Kina genom en s.k. folkomröstning skulle endast föra till katastrof för Taiwans folk, sägs det vidare. Alla tänkbara drastiska åtgärder, inklusive bruk av maktmedel, ska användas, säger man alltså och hotar människorna i Taiwan med katastrof. Det följer samma mönster som inför presidentvalet 1996. Då följdes de verbala hoten av att robotar också sändes mot Taiwans svar på vitboken har dock varit utan hot. "Republiken Kina är en oberoende suverän stat. Detta faktum ändras inte av Pekings vitbok." Det sade ordföranden i den kommitté som hanterar Taiwans relationer med Kina. President Lee däremot liknade Kinas agerande vid huliganism. Jag tror att det är viktigt att slå fast att en återförening av Kina bara kan ske på en grund av demokrati och mänskliga rättigheter och därför att de båda folken så föredrar. Nu söker Folkrepubliken i stället driva igenom en förening genom att sätta press på och bruka våld mot Taiwan och försöka styra ett demokratiskt presidentval. Enligt mitt sätt att se det är detta alldeles oacceptabelt.
Fru talman! Vi tycker naturligtvis alla att det är positivt att se utvecklingen mot demokrati i Taiwan. Den har dessutom gått förhållandevis snabbt. Det var inte många år sedan Taiwan också var en diktatur. Därför är den här utvecklingen glädjande. Det kan också vara ett gott exempel för många andra länder i Asien, och inte minst för Kina. Om det ska ske en återförening mellan Taiwan och Kina måste den självklart bygga på att demokratin i Taiwan också kan bevaras.
Fru talman! Låt mig först tacka utrikesministern för tydligheten. Hoten mot Taiwan var lätta att förutse. Redan i somras slog Folkrepublikens försvarsminister fast att PLA, som Kinas armé kallas, var fullt beredd att bruka våld för att hindra taiwanesisk självständighet. Försök att, som man sade, splittra moderlandet skulle bestämt krossas. Nu var det inte en självständighetsförklaring som var upphov till de här starka reaktionerna. Det var Taiwans president Lee som i en tysk intervju hade sagt saker som faktiskt rymdes inom ramen för en ett Kina-politik. Förenklat sade han följande: En återförening av Kina måste ske på en grund av demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Det är något som enligt vårt sätt att se det är alldeles okontroversiellt och självklart. Det andra han sade var att Taiwan de facto inte är en Peking underlydande provinsregering. Därför definierade president Lee relationen mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan som special state-to-staterelations. Kinas reaktion blev ändå vapenskrammel och hot. Av någon underlig anledning gav den här situationen upphov till ett antal västliga kommentarer, bl.a. svenska om jag minns rätt, där man ombad båda sidor att inte provocera utan i stället normalisera situationen. Därmed jämställs öppna resonemang av en demokratiskt vald president i det lilla demokratiska marknadsekonomiska Taiwan som respekterar mänskliga rättigheter med direkta hot om militärt våld från en diktatur och kallas för provokation. Det tycker jag är alldeles orimligt. Sverige bör behålla sin ett-Kina-politik. Där är förmodligen utrikesministern och jag överens. Man kan inte behandla Kina och Taiwan som vore de lika goda kålsupare. Sverige måste alltid hävda yttrandefrihetens, demokratins och rättsstatens fundamentala universella värden. Taiwan har inga offensiva ambitioner. Dem har man avskaffat för tio år sedan, men Folkrepubliken har dem fortfarande kvar. I snart sagt alla andra sammanhang hänvisar Sverige till varje folks rätt att välja sin väg. Detta måste självfallet också gälla för Taiwans folk som i fria val faktiskt kan uttrycka sin uppfattning. Enligt min uppfattning måste Folkrepubliken inse att man bara genom att demokratisera sitt land kan locka Taiwan till återförening. Många människor i Taiwan, säkert de allra flesta, önskar en återförening med Folkrepubliken Kina. Men jag vet ingen som är beredd att offra demokrati och personliga fri och rättigheter för det. Fru talman! Det är inte bara Kina som utgör ett hot mot Asiens demokrati. Som utrikesministern berörde gör också Nordkorea det. Sydkorea och Japan lever, precis som Taiwan, granne med kommunistiska diktaturer som inte bara förtrycker den egna befolkningen utan också är mycket utrikespolitiskt aggressiva. Nyårsbudskapet från Nordkoreas diktator var att landet måste öka satsningarna på militären trots att den egna befolkningen svälter i hundratusental. Landet strävar efter kärnvapenkapacitet. Nordkorea har genomfört missilprov där roboten passerade i riktning mot Japan. Både EU och USA har gjort betydande ansträngningar för att förhindra nya prov, men de senaste uppgifterna talar ändå om att Nordkorea fortsätter att sträva efter kärnvapenkapacitet. Det är oerhört viktigt att den demokratiska utvecklingen i Asien får fortsätta och att inte de kvarvarande diktaturerna tillåts att intervenera i demokratiska presidentval eller parlamentsval. Det är oerhört viktigt att den här situationen uppmärksammas i Sverige, i EU och i västvärlden över huvud taget och att vi ger vårt stöd till de folk som nu faktiskt kan välja sina länders framtid fritt. Vi får inte låta maktens rätt tala. Demokratins värde är universellt, och det bör vara en grundsten i den svenska utrikespolitiken när det gäller Asien.
Fru talman! Mänskliga rättigheter och demokrati är något som Sverige tar upp i alla internationella sammanhang, även med alla de berörda länderna i Vi kan se en glädjande utveckling också. Vår fjärde mest folkrika stat, Indonesien, verkar nu vara på väg mot demokrati. Det kommer naturligtvis också att underlätta en fortsatt demokratisering i Asien. Det finns ett antal positiva exempel i Asien som vi hoppas kommer att utvecklas och också innefatta de sista kvarvarande diktaturerna. När det gäller Taiwan kan jag bara upprepa att om det ska ske en återförening kan det bara beslutas av parterna själva på fredlig väg genom förhandlingar. Självfallet ska den taiwanesiska demokratin respekteras och bibehållas. När de äntligen har uppnått mänskliga rättigheter och demokrati är det klart att detta också måste bibehållas. Nordkorea är ett ganska apart land, om jag uttrycker det diplomatiskt. Därför är det viktigt att man också fortsätter att försöka öppna Nordkorea. Det är bara genom att öppna Nordkorea och slå in på den väg som Sydkorea har börjat, nämligen att försöka få något slags engagemangspolitik som det kallas, som man också kan börja få någon form av dialog med Nordkorea. Det kan förhoppningsvis göra att Nordkorea också kommer att normaliseras och bli ett land som lite mer påminner om övriga länder runtomkring.
Fru talman! Vi behöver en mycket tydlig svensk linje mot Folkrepubliken Kina. Vi måste stödja de demokratiska krafterna i Kina. Vi måste uppmärksamma de oppositionella som löpande förtrycks. Vi måste uppmärksamma de företrädare för Kinas demokratiska parti som arresteras och förföljs. Vi måste kritisera Kinas konventionella och nukleära upprustningar som vi ska prata om i nästa interpellation. Vi måste avvisa Kinas aggression mot grannar. Vi måste kräva respekt för mänskliga fri och rättigheter för alla i Kina. Vi måste använda den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken för ett gemensamt agerande och förhållningssätt för att den vägen få ökat tryck i våra synpunkter. Samtidigt måste vi uppmuntra handel som skapar välstånd, öppnar landet, underblåser uppbyggnad av marknadsekonomi och skapar kontakter som kan driva fram kraven på demokrati. Vi måste också så gott vi kan tillse att Folkrepubliken Kina börjar utöva sitt ledamotskap i FN:s säkerhetsråd med ett större ansvar. Vi ser också att det finns en rädsla hos människor i Japan, Sydkorea och Taiwan för missilangrepp och militärt våld. Då måste vi markera med största tydlighet att det inte är acceptabelt att hota sina grannar. Även detta krav måste finnas med i Sveriges agerande i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken så att vi och EU alltid finns på demokratins sida. Som jag ser det kan det lika lite vara moraliskt försvarbart för Sverige att stå neutralt mellan demokrati och diktatur i Asien som att göra det någon annanstans i världen. Jag vill därför avsluta med att säga att jag välkomnar den nya och, enligt mitt sätt att se det, tydligare linjen från utrikesministern jämfört med vad vi kanske varit vana vid från hennes företrädare.
Fru talman! Alla de punkter som Sten Tolgfors tar upp när det gäller kritik mot förhållanden för mänskliga rättigheter i Kina är också sådant som Sverige framför. Jag tror också att det viktigt att vi har möjlighet att framföra kritiken direkt. Det är därför vi också fortsätter att ha en öppen politisk dialog med Kina för att kunna framföra kritiken. Det är den politik som nästan alltid visar sig vara den mest lyckosamma för att kunna ta upp kritiken direkt med Kina. Detta är någonting som vi också driver inom EU där vi för en diskussion gentemot Kina för att kunna påverka läget för mänskliga rättigheter, inte minst när det gäller dödsstraffet i Kina. Tyvärr har vi inte under det senaste året sett så stora framsteg för mänskliga rättigheter i Kina. Jag hoppas att en fortsatt MR dialog med Kina kommer att ge bättre resultat.

Fru talman! Sten Tolgfors ställer i en interpellation frågan vad regeringen avser göra för att protestera mot Folkrepubliken Kinas kärnvapenrustningar. Regeringen delar Sten Tolgfors oro över Kinas nukleära rustningar. All nukleär upprustning är oacceptabel, och kärnvapenstaterna har ett moraliskt ansvar och en formell skyldighet att nedrusta. Trots detta har kärnvapennedrustningen gått i stå under de senaste åren. Ett årtionde efter kalla krigets slut befinner sig fortfarande tusentals strategiska kärnvapen i alarmberedskap. Indien och Pakistan vill bli erkända kärnvapenmakter och bidrar tillsammans med Kina till en farlig nukleär rustningsspiral i Asien. Regeringen oroas också av tendensen under senare år att i militära doktriner tilldela kärnvapnen en ökad betydelse. Allt detta bidrar till att sätta den internationella ickespridningsnormen i farozonen. Regeringen har under de senaste åren drivit kärnvapennedrustningen framför allt genom samarbetet i den s.k. koalitionen för en ny dagordning. I denna ingår, förutom Sverige, också Brasilien, Egypten, Irland, Mexiko, Nya Zeeland och Sydafrika.

Kina omfattas av samtliga dessa krav, inte minst det sistnämnda, då Kina fortsatt hårdnackat blockerar redan ingångna beslut om förhandlingar i CD om ett sådant avtal och försöker koppla detta till förhandlingar i andra frågor som är i Kinas intresse. Kina är också en av de tre kärnvapenstater som visserligen skrivit på, men vars parlament ännu inte ratificerat, provstoppsavtalet. I år anordnas den sjätte granskningskonferensen för ickespridningsavtalet för kärnvapen sedan avtalet trädde i kraft 1970. Det är samtidigt den första granskningskonferensen sedan avtalet för fem år sedan förlängdes på obestämd tid. Jag avser att leda den svenska delegationen vid detta möte och att hålla det svenska anförandet. Regeringen kommer därvid att understryka den centrala kopplingen mellan kärnvapennedrustning och ickespridning, dvs. om inte kärnvapenmakterna nedrustar riskerar ickespridningsregimen att undermineras. Kina och övriga kärnvapenstater kommer att uppmanas att besinna sig sitt ansvar och infria sina åtaganden under NPT. Detta är av yttersta vikt för att trygga den globala säkerheten i det nya århundradet.
Fru talman! Jag välkomnade tidigare en ökad tydlighet från utrikesministern när det gällde Kina. Detta är dock ett område där tydlighet har saknats, och det beklagar jag. Kina har under de senaste åren ökat sin kärnvapenkapacitet högst betydligt, och det har knappt noterats i Sverige. Kina har nu tillsammans med USA och Ryssland full nukleär förmåga och kan avlossa robotar från marken, luften och havet. Kina har under de senaste åren löpande utvecklat sina möjligheter att utsträcka militär förmåga utanför det egna området. Ett exempel är ny långdistansmissilteknik som förändrar hela den strategiska balansen i regionen. 8 000 km. Den kan avfyras både stationärt och - vilket är en nyhet - från rörliga avfyrningsramper. Den kan ta en stridsspets på ca 1 megaton och användas mot rörliga mål. TV i Kina har lyft fram att Dongfeng 31 klarar att slå ut Seattle på den amerikanska västkusten och också mål i Europa ligger nu inom räckhåll. Bara detta att det i TV talas om förmågan att nå amerikanska mål är illavarslande. Folkrepubliken Kina har också ubåtsbaserade långdistansrobotar med kärnvapenkapacitet. Man har i dagsläget bara en atomubåt med denna typ av bestyckning. Den heter Xia och har en förmåga att bära tolv interkontinentala missiler. Kinas sjöbaserade robot heter Julang och bedöms ha en räckvidd på mellan 8 000 och 10 000 kilometer. Det är tillräckligt för att också den roboten ska kunna nå mål i USA och i Europa. Som det verkar har Kina inte MIRV-förmåga i dagsläget. Detta kan dock snabbt ändras. För närvarande utvecklar man nästa generation robotar, som heter Dongfeng 41, som ska klara att bära tio stridsspetsar mer än 12 000 kilometer. Sverige har inte varit tillräckligt observant på Kinas kärnvapenkapacitet. Jag frågade Anna Lindh i våras om hon hade tagit upp Kinas kärnvapenprogram - och för den delen också hoten mot Taiwan - med Kinas utrikesminister när han besökte Sverige. Anmärkningsvärt nog hade hon inte det. Jag citerar: "Kinas kärnvapenprogram berördes inte, och inte heller Taiwan, mer än indirekt." Så blev svaret. Utrikesministern sade också: "Många frågor återstår att diskutera, och det kommer att ges tillfälle vid våra fortsatta kontakter med Folkrepubliken Kina." Då inställer sig frågan om så har skett. Jag har inte kunnat hitta att så har varit fallet, trots påstötningar från oppositionen, senast på Nordiska rådets utrikesdebatt här i Stockholm. Jag frågade Riksdagens utredningstjänst vilka uttalanden utrikesministern hade gjort om Kina under de senaste tre åren, och ingenstans i dessa har jag kunnat hitta att utrikesministern ens nämner Kinas kärnvapenrustningar. Jag hoppas att dessa uppgifter är felaktiga. Sverige berömmer sig av att vara ett land som driver nedrustningsfrågor. Men tyvärr verkar det fortfarande enklare att kritisera USA än kommunistiska diktaturer. Sverige måste markera att Kinas kärnvapenrustningar inte är acceptabla. Även detta är en fråga som måste tas upp inom ramen för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Det är rätt och rimligt att kritisera Indien och Pakistan för deras provsprängningar och deras kärnvapenprogram. Men jag vill hävda att man från regeringens sida har missat den stora kärnvapenupprustningen som har skett i Folkrepubliken Kina, och det måste det bli ändring på.
Fru talman! Nu är det inte bara utrikesministern som för en dialog med Kina. Jag tror inte att jag har träffat den kinesiske utrikesministern något mer efter vårt möte i Stockholm. Men jag har också ett antal tjänstemän som driver svensk utrikespolitik. De har bl.a. gjort klart för Kina att regeringen ser mycket allvarligt på Kinas nukleära upprustning. Det som vi har krävt av Kina är bl.a. ett konkret och entydigt nedrustningsåtagande, ratifikation av provstoppsavtalet, stopp för produktion av klyvbart material för kärnvapen, stöd för förhandlingarna vid nedrustningskonferensen och mer öppenhet i nukleära rustningar. Det är ett mycket tydligt budskap till Kina. Men skälet till att det är USA och Ryssland som blir mer offentligt diskuterade, inte bara i Sverige utan också i andra länder, är naturligtvis att - även om den kinesiska upprustningen är väldigt allvarlig och ett hot, inte bara mot det globala nedrustningsarbetet utan framför allt mot det regionala arbetet - man måste se det hela i ett globalt perspektiv. Kina har ett tjugotal interkontinentala robotar medan Ryssland har ca 5 500 utplacerade kärnvapenstridsspetsar och USA har ca 6 750 kärnvapenstridsspetsar. Det är bara en jämförelsesiffra. Så är bilden när vi går igenom det nuvarande rustningsläget.

Vi ställer kraven på alla men huvudaktörerna, och de är USA och Ryssland, måste ta sitt ansvar.
Fru talman! Det är mycket bra att svenska tjänstemän för upp dessa frågor i samtal med sina kinesiska kolleger. Men jag vill hävda att denna fråga är så viktig att den faktiskt platsar också på högsta politiska nivå. Jag hoppas därför, och kanske t.o.m. utgår från, att utrikesministern tar också denna fråga som sin egen framöver. Sedan är det sant, som utrikesministern säger, att det finns andra länder som har större kärnvapenarsenaler än vad Folkrepubliken Kina har. Men det är Kinas ambition som är intressant. Man arbetar nu aktivt för att skaffa sig ny kapacitet både vad gäller stridsspetsarna som sådana och vad gäller kärnvapenbärarna. Dessutom är det nu vi kan begränsa den. Om vi väntar får vi bara ett större problem. Jag menar att den bristande tydligheten mot Kina vad gäller landets kärnvapen och missilpolitik faktiskt långsiktigt är riskabel. Tystnaden riskerar att sända en signal att omvärlden accepterar landets nukleära rustningar, att det är fritt fram och okontroversiellt för Kina att fortsätta rusta. Jämför den totala tystnad som Sverige har visat visavi Kinas rustningar med den mycket kraftfulla reaktionen på Indiens och Pakistans provsprängningar. Den reaktionen var befogad i många delar. Men större tydlighet är i högsta grad befogad gällande Det faktum att Kina har en snabb ekonomisk tillväxt och stor betydelse som framtida handelspartner får inte tillåtas hindra kritik när sådan är befogad. Både jag och många, många andra hoppas mycket på Kinas framtida utveckling. Men förhoppningarna kan inte motivera att vi underlåter att ta vårt ansvar att påtala brister i mänskliga rättigheter och landets militära rustningar. Man får inte bedöma Folkrepubliken Kina med annan måttstock än andra länder. Om man ser till USA är många bedömare där, alltifrån enskilda presidentkandidater till forskare, oroliga. Vissa menar att USA måste anlägga en betydligt fastare politik mot Folkrepubliken Kina i dag för att undvika farligare konfrontationer i morgon. Jag tror att det ligger en del i detta. Förra året avslöjades det i USA att Kina genom spioneri i Los Alamos National Laboratory vunnit kunskap om hur USA:s mest moderna kärnvapenstridsspets, som för övrigt heter W-88, är konstruerad och att Folkrepubliken sedan också genomfört prov med liknande konstruktioner. Vad är då det allvarliga med detta? Jo, den här nya generationen kärnvapen är små och lätta, och det gör det möjligt att utrusta en robot med ett större antal individuellt styrbara stridsspetsar. På så vis kan man nå fler mål på längre avstånd. Dessutom uppnår man att vapnen blir flyttbara, och det är en betydande skillnad. I USA hävdas det också att Kina under två decenniers tid har spionerat på det amerikanska kärnvapenprogrammet. Kongressen behandlade också en rapport om just detta. Hur som helst, när Kina kommenterade och avfärdade spionerianklagelserna, kom det fram väldigt intressanta uppgifter. Man försökte bevisa att man inte behövda stjäla amerikansk teknik, eftersom man hade en tillräckligt stor egen förmåga. Kinas informationsminister sade då, och jag citerar igen: "Eftersom Kina redan har tillgång till atomoch vätebombsteknik, är det både naturligt och logiskt att vi lärt oss att behärska tekniken för att framställa neutronbomber genom egna ansträngningar och på kort tid." Enligt detta har alltså Kina redan neutronbombskapacitet. Det finns också för mig obekräftade uppgifter att man har provsprängt en neutronbomb. När man i USA på 80-talet diskuterade möjligheten av amerikanska neutronbomber reagerade svenska politiker och den europeiska fredsrörelsen mycket hårt. Men när Kina i dag närmar sig neutronbombskapacitet, tiger både den svenska regeringen och den europeiska fredsrörelsen. Det kan inte vara acceptabelt att Kina tillåts att bedriva sina nukleära rustningar och eventuellt skaffa sig neutronbombskapacitet utan mycket tydliga reaktioner från omvärlden. Jag vill återigen avsluta med en förhoppning att utrikesministern känner detta ansvar och ökar tydligheten framöver.
Fru talman! Sten Tolgfors tog upp kritiken mot Indien och Pakistan och sade att den var befogad i många delar. Jag hoppas att det var en felsägning, Sten Tolgfors, och att vi delar den kritik som har framkommit från övriga världen i alla delar när det gäller Pakistans och Indiens kärnvapenprov. Alla de exempel som Sten Tolgfors tar upp här påminner oss ju om att det inte går att rusta sig till säkerhet när det gäller kärnvapen. Den enda möjliga vägen är att få till stånd nedrustning av kärnvapen och ett stopp för spridning av kärnvapen till nya länder. Därför är det så oerhört viktigt att kärnvapennedrustningen får fortsätta och att ickespridningsarbetet drivs med framgång. Jag kan garantera att jag kan vara tydlig när det gäller Kina. Tycker Sten Tolgfors att vi behöver vara tydligare, kan vi vara tydligare när det gäller Kina. Men jag skulle också vilja se att Sten Tolgfors blev lika tydlig när det gäller rustningen i Ryssland och i USA, de traditionella kärnvapenländerna.
Fru talman! Nyligen angrep Pierre Schori USA för att landet skulle skapa ett skyddssystem mot angripande missiler. Detta skyddssystem hade bl.a. sin bakgrund i att det skulle skydda de asiatiska demokratierna och deras oroliga befolkningar från missilangrepp. Han lade då skulden på demokratierna och menade att Kina skulle känna sig tvunget att upprusta för att möta hotet från det nya defensiva missilförsvaret. Därmed tycker jag att han missade vad som är orsak respektive verkan. Behovet av ett missilskydd bottnar ju i att Kina skaffar sig fler och fler och mer tekniskt avancerade missiler och dessutom visar sig benäget att använda dem. Om Kina och en del andra länder, som Nordkorea, slutade att rusta skulle det inte behövas något system för missilskydd. Trots detta kritiserade inte Schori Kinas rustningar vid detta tillfälle, utan skulden lades på dem som byggde defensiva system. Demokratierna har ett legitimt behov av att söka skydd. Det som primärt ska kritiseras är diktaturens hot mot demokratin. Det asiatiska kärnvapenhotet kan bara överkommas på politisk väg. Jag instämmer dock i att det naturligtvis vore mycket olyckligt om missilförsvaret kom att hindra fortsatta nedrustningsavtal. Därom finns ingen tvekan. Men det intressanta i diskussionen är var ansvaret ligger, och det ligger på dem som hotar sin omgivning. När det sedan gäller Indien och Pakistan är jag tveklöst lika bekymrad över provsprängningarna som utrikesministern är. Min poäng tidigare var jämförelsen att provsprängningarna inne i Pakistan gav upphov till mycket, mycket tydliga reaktioner, medan det som har hänt i form av upprustning i Folkrepubliken Kina har passerat ganska onoterat i den svenska och den europeiska politiska debatten, och jag vill ge proportion. Kina är en stormakt med en av världens största arméer som hotar sina grannländer. Detta måste kunna fördömas med stor tydlighet. Vi får inte glömma det ena för att vi fördömer det andra. Jag delar utrikesministerns oro över vad som har hänt mellan Indien och Pakistan, men det som händer i Kina förtjänar också all tänkbar uppmärksamhet.
Fru talman! Vi får inte glömma det ena för att vi fördömer det andra. Nej, just det, Sten Tolgfors, vi får inte glömma det som sker i USA och Ryssland - de stora kärnvapenländerna - för det som sker i Kina. Vi ska vara tydliga när det gäller att protestera mot upprustningen i Kina, men vi får inte använda den som förevändning för att försvara en ny upprustningsvåg och nya system som kan innebära ett hot mot ickespridningsavtalet och att vi får en ny upprustning av kärnvapen i världen. Vi måste vara väldigt tydliga i kraven när det gäller USA, Ryssland och andra kärnvapenmakter. Jag tycker, Sten Tolgfors, att det är oerhört viktigt för den fortsatta diskussionen att komma ihåg att jag gärna ska vara tydlig när det gäller Kina. Men det är en väldigt farlig politik om man ursäktar ett stort upprustningsprogram i USA för vad som sker i Kina. Precis det exempel som Sten Tolgfors tog på att kärnvapen numera t.o.m. kan börja utnyttjas av terroristgrupper visar att det aldrig går att rusta sig till en säkerhet på kärnvapenområdet. Det är bara genom nedrustning och ickespridning som vi kan åstadkomma en trygghet på det området.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat mig hur regeringen vill återskapa möjligheten för företagare i hela landet att få tillgång till s.k. designcheckar. ALMI och Stiftelsen Svensk industridesign har, som Inger Lundberg påpekar, haft ett ettårsavtal som inneburit att ALMI finansierat designcheckar till företag som inte tidigare använt sig av en designer. På grund av att ALMI fått ett kraftigt sparbeting från regeringen fattade ALMI:s styrelse i december förra året beslut om att från innevarande år inte längre finansiera designcheckarna. Regeringen anser att designfrågorna är en av flera viktiga förutsättningar för att få konkurrenskraftiga företag. God design, dvs. ändamålsenlig, hållbar och estetisk utformning, har blivit allt viktigare för en produkts eller tjänsts överlevnad på marknaden. Svensk industridesign till 10 miljoner kronor. De pengar som gått till designcheckar ingår inte i dessa. SVID:s verksamhet inriktas på att lyfta fram designens betydelse som konkurrensmedel, öka kontakterna mellan tillverkande företag och designföretag och medverka till att kunskaperna om design ökar i bl.a. näringsliv och på universitet och högskolor. Regeringen har också under de senaste tre åren satsat sammanlagt 1,5 miljoner kronor i två större projekt kring miljöanpassad produktutveckling som drivs av SVID tillsammans med NUTEK. För att närmare undersöka statens åtgärder för att främja fler och växande företag tillsatte regeringen i april 1999 en utredning som övergripande analyserat statens roll i näringspolitiken. Utredningen kom med sin första rapport i december 1999 och med en slutlig rapport i början av februari 2000. Slutsatsen i dessa rapporter är att staten bör gå från aktör till plattformsbyggare, initiativtagare och utvärderare. Myndigheternas uppgifter bör renodlas och ett enhetligt system skapas för rådgivning och finansiering. Förslagen innebär i praktiken att utredningen anser att staten bör frångå system som innebär att direkta bidrag ges till företag. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen med förslag utifrån dessa utgångspunkter senare i år.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Sahlin för svaret och för de tydliga markeringarna av designens betydelse - även om jag naturligtvis hade hoppats på ett rungande: Ja vi grejar det. Vi återinför designcheckarna. När Arbetslivsinstitutet för några år sedan gick in i Bergslagen och tittade på hur man skulle kunna stödja strukturomvandling betonade professor Carsten von Otter och hans medarbetare alldeles speciellt betydelsen av att man arbetar med marknad och design. Man kan teknik där, men man behöver hitta de nya formerna för att möta en modern marknad. Sverige är bra på teknik. Vi har också en utomordentligt fin design i vårt land. Men det finns, och har funnits på senare år, en brist på förmåga att ta till sig kompetensen på designområdet i alla företag. Därför är statens näringspolitiska insatser på det här området så viktiga. Men de är tyvärr små. Näringspolitiskt satsar vi ca 10 miljoner kronor på svensk industridesign. Det är en höjning, och det var bra. Vi satsade t.o.m. 1999 3,3 miljoner kronor, som statsrådet Sahlin sade, ur ALMI:s låneram på designcheckar. De togs bort utan ett politiskt beslut i ALMI:s styrelse i december 1999. Jag tycker att det var allvarligt och väldigt sorgligt. De här designcheckarna kan tyckas små. Det handlar om lite pengar per företag. Det är 25 000 kr i ett stimulansbidrag till företagen och högst 50 % av designinsatsen. Men tanken är att det här ska fungera som en katalysator för att få en företagare med liten marginal, kanske en uppfinnare i början av sin verksamhet, att våga använda en konsulttjänst från ett område som han eller hon inte är van vid. Det finns lysande exempel på att de här små pengarna bidragit till nya jobb. Ett är IMH i Kopparberg. Där gör man en maskin för tillverkning av lastpallar. Det känns som ljusår från design, men det är det inte. Man hade svårt att sälja den här maskinen innan man fick del av en designcheck och fick möjlighet att utforma produkten på ett sådant sätt att den slog på den internationella marknaden. Nu har den tack vare detta fått ett internationellt genombrott. En annan verklig success story som man säger nu för tiden är Speedglas 9000, Hörnells i Gagnef. Man har gått från 1 till 177 anställda. Man har en tekniskt fulländad svetsmask som nu används av 30 % av svetsarna i Sverige och är en stor internationell produkt. Men den slog inte igenom förrän man kunde kombinera med rätt design. Det är alltså små pengar, men det handlar om väldigt värdefulla katalysatorer. Jag skulle nu bara vilja fråga statsrådet Sahlin om hon har studerat de här checkarna och sett hur oerhört effektiva de kan vara i små företag.
Fru talman! Jag vill också tacka statsrådet Sahlin för svaret. Jag tycker det är bra att regeringen anser att designfrågorna är en viktig ingrediens för att få konkurrenskraftiga, hållbara företag. Och design är mer än utseendet på en produkt. Design ska vara med från början, från idén, tillverkningen, utseendet och funktionen till marknadsföringen och presentationen. Det handlar alltså som jag ser det om helheten när man pratar om det här med design. Det är en viktig pusselbit i utvecklings och tillväxtarbetet. Det finns designutbildningar på flera håll i landet. Som jag ser det är det viktigt att också koppla ihop dessa utbildningar med olika typer av befintliga företag. Det gäller allt från verkstadsindustrier och livsmedelstillverkning till sågverk och vidareförädling av trä. Design kan komma in nästan överallt; från sjukvård till matdesign. Jag tror att det handlar mycket om att tänka om, vidga perspektivet och våga pröva nytt för företagen. När jag berättade att jag skulle delta i den här debatten i dag frågade folk mig: Vad är design? Vad är designcheckar? Jag tror att det finns en väldig okunskap om vad design egentligen är. Jag tror att många ser det som att det är utseendet på en produkt. Det här med designcheckar är det många som känner till alltför dåligt. Jag tror alltså att det här med designcheckar är bra. Det är ett bra sätt att föra in begreppet i ett företag. Jag tycker att det är väldigt synd att ALMI under förra året tog bort möjligheten att använda de här checkarna. Därför anser jag att vi behöver stödja politiskt så att fler vågar börja tänka på att använda design. Designcheckar är ett bra sätt att göra det på. Vi får inte tappa greppet om den svenska designen, för den är ett välkänt begrepp utomlands. Ett bra exempel är ju IKEA och hur de använder design från produkt till marknadsföring. Absolut vodka är också ett bra exempel med flaskan och att man säljer det svenska märket. Jag vill fråga statsrådet Sahlin: Hur kan vi från svensk sida stödja det här med design? Vi är överens om vikten av det. Kan då inte designcheckar, för att föra tillbaka frågan till det, vara ett bra sätt och en bra lösning? Det finns många goda exempel när det gäller designcheckar, och jag hoppas att det går att använda dem också framöver.

Fru talman! Jag vill börja med att än en gång kanske lite tydligare beskriva hur viktig designen är i tillväxt och näringspolitiken och understryka det som Hägg tog upp om att design inte enbart är utseende. Det är det också. Men det är så väldigt mycket mer som handlar om utformning, estetik, ergonomi och själva den känsla som en produkt förmedlar till den som är konsument. Det finns också så många spännande exempel på hur t.ex. arbetet med att ta fram handikappanpassade produkter har lett till väldigt spännande designprodukter som har passat en hel marknad. Det finns många exempel på att Sverige har en framgångsrik tradition. Men framför allt skulle det vara bra om detta tänkande kunde tränga ned och få större genomslag också hos de små och medelstora företagen som nu växer upp. Det är det som designcheckarna har haft som sitt främsta syfte. Jag vill också säga att marknadens intresse och insatser för design har ökat markant under de senaste åren. Man förstår designens värde också som en marknadsföringsinsats. Många svenska nya spännande designföretag är mycket framgångsrika. Något som inte heller riktigt har kommit fram i debatten är att design har en allt större vikt också i tjänsteföretagen för att marknadsföra tjänster. Man kan t.ex. titta på hur Statens järnvägar använder designen för en tjänst som tågresande. Med detta i botten vill jag säga framför allt till Inger Lundberg att trots att marknadens intresse och insatser har ökat så behöver staten vara med och stödja ett ökat användande av industridesign, framför allt i små och medelstora företag. Det är viktigt, och så konkret vill jag vara. Det som vi diskuterar nu är ju hur detta ska ske. Erfarenheterna av designcheckarna är som jag har förstått det goda. De exempel som Inger Lundberg nämner är ju några. SVID har också gjort en egen intern utredning som visar att detta har varit mycket värdefullt. Det som jag vill tillföra är att regeringen har för avsikt att lite tydligare kartlägga de insatser som stiftelsen, SVID, har gjort för designen, framför allt gentemot de små och medelstora företagen och analysera vilka effekter SVID:s insatser har haft för att detta ska vara ett viktigt beslutsunderlag när regeringen senare i vår ska återkomma med hur organisationen av hela näringspolitiken ska vara. För mig är alltså inte utgångspunkten om vi ska stödja design utan hur. Det har också funnits en del förslag som inte närmare har diskuterats än om designlån skulle kunna komplettera ALMI:s befintliga tillväxt och projektlån. Därför vill jag till utvärdering av designcheckarna lägga att man också tittar på andra insatser för att understödja designen, därför att det i dag är ett växande och spännande område som förtjänar både större uppmärksamhet och också ett tydligt och effektivt stöd från stat och myndigheter.
Fru talman! Tack, statsrådet Sahlin, för jättefina besked. Det blir, fru talman, så mycket roligare när statsråden talar utan manus. Sverige har en väldigt fin tradition av design som vi inte riktigt tar vara på. Vi har en sparsmakad svensk tradition med rötter i den svenska fattigdomen som i dag stämmer väldigt väl när man talar om mer av miljömedvetenhet. Jag ser att vi har miljöministern här i lokalen också. Det finns ett uttryck i designsammanhang där man säger att man inte slänger kristallkronan eller den vackra sleven. Man slänger inte det som är vackert utformat. Därför tror jag att också designfrågorna har stor betydelse för återanvändning och långsiktig användning av de föremål som vi har och att det är en mycket viktig del av kvaliteten för framtiden. Vi svenskar har ett guldutgångsläge när vi satsar på design. Titta på IKEA. Varenda tysk och varenda engelsman möblerar ju med IKEA-möbler. Titta på Hennes & Mauritz. Snart klär sig varenda unge i Frankrike i kläder från Hennes & Mauritz. Det tror jag väldigt mycket bottnar i att vi har denna mycket goda tradition som vi förmådde använda på 50 och 60-talen och som vi någonstans tappade bort under slit och slängperioden. Nu finns det en risk att andra går lite före oss. Tony Blair går ut och satsar hårt på att gå från Old Britannia to Cool Britannia. I Korea satsar man miljardbelopp på designsatsningar. I Norge, Danmark och Finland gör man också det. Och så prutar vi bort 3,3 miljoner i Sverige. Det är tur att det inte var politiker som gjorde det utan att det gjordes så att säga utanför politisk kontroll. Desto viktigare är det då att vi politiker hittar instrument att vrida det rätt igen. Bergslagens Industridesignforum är ett tecken på att det händer saker i Sverige, väldigt spännande saker. Det handlar inte bara om det som vi traditionellt kallar design utan om ett nära samarbete med industrin. Jag hörde häromdagen att 100 ingenjörer från Atlas Copco ska komma upp till Kopparberg och titta på utställningen där och diskutera hur man än bättre kan använda design för att utforma deras maskiner. Jag såg i statsrådets svar att det finns en diskussion om att gå från bidrag direkt till företag. Jag ska inte ta ställning till detta. Jag kan det inte tillräckligt bra. Men om man väljer en sådan väg får man akta sig så att det bästa inte blir det godas fiende. Jag ska ta ett exempel. Jag är stark anhängare av att vi går ut med en påse pengar till kommunerna. Men ibland vill man stimulera någonting särskilt. Vi har t.ex. NOT-bidrag på skolsidan för att stimulera naturvetenskaperna. Jag vädjar till ministern och till hela regeringen att vara lite fantasifull. Det är inte så att jag är nonchalant när det gäller pengar. 3,3 miljoner är också pengar. Men om man ser det som ett stort framtidsområde borde man försöka hitta den där lilla lådan som kan möjliggöra för SVID att jobba med designcheckarna och inte bryta det nu innan vi går in i större satsningar.
Fru talman! Jag blir jätteglad när jag hör statsrådet Sahlin prata om design. Det känns att hon har kunskap om och känsla för det här med design och att hon inser hur viktigt det är. När det gäller just design ihop med tillväxttanken, inte minst i ett ekologiskt miljöanpassat perspektiv, och det här med ekodesign som Svensk Industridesign har jobbat mycket med märks det hur viktigt det är att koppla ihop miljöanpassning, kretslopp och design. Det kan därmed bli väldigt fina och bra produkter. Ännu en gång vill jag peka på hur viktigt det är med de designutbildningar som sker runtom i landet på universitet och högskolor. Det gäller att koppla ihop det med de befintliga företagen så att de som utbildar sig får en nära koppling till och en dialog med företagen. Som exempel kan jag nämna hur det är hemma i Värmland. Vi jobbar mycket med träförädling och skog och har haft en diskussion med representanter för sågverken som inte haft en enda kontakt med vare sig arkitekter eller designer, utan de lever sitt liv var för sig; detta i stället för att ha ett samarbete och en diskussion med varandra så att sågverken kan ta fram det virke som arkitekter eller designer behöver för att kunna ta fram bra produkter. Nu har vi fört samman de här människorna för att få en dialog och för att hjälpas åt med att utveckla svenska fina träprodukter från Värmland. Det är så jag tycker att vi ska jobba. Designcheckarna är en jättebra lösning. Men om det inte går på det viset är jag ändå glad om det finns andra vägar att gå för att kunna satsa på och marknadsföra det här med design. Någonting måste i varje fall göras. Det gäller att från politisk sida trycka på hur viktigt det är med designen. Kanske behövs det nya grepp. Det här är i varje fall viktigt. Avslutningsvis håller jag med Inger Lundberg när det gäller utredningsförslaget om statens roll i näringspolitiken. Jag blir bekymrad när jag läser om detta men jag får återkomma om det längre fram.
Fru talman och statsrådet! Jag instämmer med föregående talare. Det här känns väldigt positivt. Det känns som att det finns en medvetenhet på regeringssidan i de här frågorna och att man är beredd att jobba vidare med det här på ett aktivt sätt. Jag vill bara, utifrån min bakgrund och de bygder som jag kommer från, än en gång understryka att jag vet att man på de mindre företagen har en svag kapacitet när det gäller att göra extra insatser. Det är då kanske svårt att fånga upp saker. Det kan handla om satsningar på miljö eller på design. Man har inte den personalstaben. Det handlar om samverkan och kanske om att man blir uppmärksammad av de egna organisationerna och utifrån, av lokala politiker och från regeringens sida. Det här är egentligen ganska nytt. De första kurserna i ämnet design hölls så sent som 1957 på Konstfack. SID, en förening för svensk industridesign, bildades samma år. Vackra och ändamålsenliga föremål har alltid funnits men denna disciplins särart är alltså inte äldre än som nämnts. Industridesignen är ett relativt nytt begrepp. Det ska vi kanske också ha med oss när vi har förväntningar på framtiden. Det är självklart inte många generationer som bär kunskapen här, och nu kommer det gröna folkhemmet och ställer nya krav. IT explosionen ställer också sina krav, inte bara på bredband utan också på formgivningen av tjänster - som statsrådet Sahlin mycket riktigt tidigare beskrev här med ett exempel från SJ. Det talas om kompetensförsörjning. En industriell nivå av högkvalitativa designer är en förutsättning för industrins fortsatta existens. Vi vet att hög tillväxt kräver produktinnovation. Sådan kan definieras som förbättrade eller nya varor och tjänster som tidigare inte producerats. Därmed skapas en unik marknadsproduktion. Jag skulle kunna räkna upp många exempel från min egen hembygd, t.ex. Thule i Hillerstorp med sina takboxar. Men jag ska inte trötta er med det, för ni har alla egna exempel. Trots den korta tidsperioden finns det alltså många positiva exempel att peka på. Jag har tagit för vana att när jag möter näringslivets företrädare fråga dem om dessa saker. De säger då att detta med design är väldigt viktigt men jag måste fråga: Lyfter man fram det här på samma sätt i dialogen från regeringens sida?
Fru talman! På Carina Häggs sista fråga är svaret: Ja, i dag men inte för några år sedan. I dag dyker designdiskussionerna upp också i samtalen med näringslivsföreträdare. Det tyder på ett helt annat intresse i dag och det tror jag att man ska ta på allvar. Låt mig helt kort bara säga två saker. Jag tror att vi är väldigt överens men två kommentarer vill jag ändå göra. När det gäller den utredning som det nämns kort om här och som nu diskuteras kan jag säga följande. Huvudinriktningen - utredningen är stor och på många vis väldigt intressant att läsa - är att man anser att det är bättre med generella insatser för att få ett bra företags och innovationsklimat - alltså enkla regler, bra och tydliga skattesystem, kompetensutveckling och en bra entreprenörsanda. Men utredningen säger att det också behövs riktade insatser, t.ex. när det gäller invandrarföretagande, kvinnliga affärsidkare eller design. Det som mycket riktigt påpekas är att bara för att en riktad insats kommer till måste den kanske inte finnas för evigt. Det behövs ett system där vi snabbare kan anpassa näringspolitiken efter de problem och möjligheter som svenskt näringsliv har men den diskussionen kommer, som sagt, senare. Avslutningsvis: När vi talar om vad Sverige satsar på design ska vi inte glömma att det inte bara är statens relativt blygsamma insatser som det handlar om. Det gäller också - som Inger Lundberg påpekade - våra företag, Ikea, Hennes & Mauritz och Ericsson, som så framgångsrikt använt designen och som, tror jag, ännu mer kommer att göra det. Men låt oss samtidigt, som Ann-Kristine Johansson sade återigen se över hur - det gäller då inte om - statens insatser ska se ut. Jag hoppas att den utredning som är aviserad här blir en snabb utredning, översyn, av SVID:s verksamhet, inklusive designcheckarna, ska kunna leda fram till att vi kommer med sådana tankar och förslag - kanske inte redan i budgeten men senare under våren, t.ex. när propositionen om den framtida näringspolitiken kommer.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Mona Sahlin säger, nämligen att många företag - stora svenska företag och ett antal mindre företag - satsar väldigt bra på design och då är de också framgångsrika. Men lite grann är det så att forskningssatsningarna finns i vissa företag, medan vissa företag är så att säga rena från att ha gått in och mött det. Det görs så mycket bra saker i svensk industri. De skulle kunna marknadsföras och säljas mycket bättre om man också hade ett annat marknadstänkande och om man hade med den här designen under hela processen; därav den starka viljan att driva detta. Vad som också är väldigt roligt är att de fackliga organisationerna börjar intressera sig för industridesign och formgivningsfrågorna. Bl.a. Landsorganisationen jobbar med ett oerhört intressant program på området. Inom parentes vill jag säga att där spelar designcheckarna en viktig roll. Vi ser också andra exempel. Medierna nämner nu designen på ett helt annat sätt än tidigare. Det tror jag är ett uttryck för att det här är en framtidsfråga. Om vi nu inte tror på dem, borde vi tro på våra ungdomar. Det finns ett mycket starkt sug efter olika typer av designutbildningar på alla nivåer. Exempelvis har man i Hällefors startat en designutbildning, avsedd för studier efter gymnasiet och före Konstfack. Slutligen, fru talman, önskar jag statsrådet Sahlin all framgång. Ta med som argument för just designcheckarna att de spelat en viktig roll för mediegenomslaget - de små 25 000 kronorna ger rätt mycket effekt - och för att företagarna själva i nätverk sedan har informerat vidare om sina erfarenheter!

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra satsningar på utländsk kolkraft som sedermera levereras som elkraft till Sverige. Den ökade handeln med el över gränserna motiverar att likvärdiga miljökrav utformas för att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor och motverka miljöskadliga produktionsalternativ. Det internationella arbete som pågår och som Sverige tar aktiv del i kommer att driva fram sådana förhållanden. Det är en viktig fråga som Gudrun Lindvall tar upp. I mitt svar tänker jag kort redovisa det internationella arbete som har bedrivits, och bedrivs, och Sveriges agerande för att komma till rätta med utsläpp av skadliga luftföroreningar. Detta inbegriper inte bara koldioxid utan även andra luftföroreningar som svaveldioxid och kväveoxider. Stränga krav när det gäller utsläpp av luftföroreningar, t.ex. från energiproducerande anläggningar, har varit och är en ledstjärna för mig. Detta är tydligt i vårt engagemang när det gäller att bekämpa klimatförändringar och försurning och övergödning av mark och vatten. Polen är ett ansökarland till EU. För mig är det angeläget att alla ansökarländer så snabbt som möjligt anpassar sig till EU:s miljölagstiftning. När Polen eller något annat ansökarland blir medlem i EU kommer ytterligare skärpta miljökrav att gälla för dem, även för energiproduktion. På den gemensamma elmarknad som på sikt kommer att etableras kommer stora olikheter i miljökrav inte att kunna accepteras. Polen deltar också aktivt i det regionala Östersjösamarbetet på energiområdet. Inom ramen för detta arbete är det en prioriterad uppgift att gemensamt arbeta för harmoniserade rambetingelser, t.ex. miljökrav. I Kyotoprotokollet har Polen förbundit sig att minska sina utsläpp med 6 % till år 2012. Åtgärder mot klimatförändringar bygger på internationellt samarbete och att protokollets parter uppfyller sina åtaganden. En annan prioriterad fråga är åtgärder för att minska utsläppen i Europa av svaveldioxid och kväveoxider, men även andra luftföroreningar som t.ex. långlivade organiska föroreningar och tungmetaller. Jag var i december förra året värd för undertecknandet av ett nytt protokoll om att minska försurning, övergödning och marknära ozon. Protokollet, tillsammans med andra åtgärder på en europeisk nivå, leder till att de europeiska utsläppen av svaveldioxid minskar med 65 % till år 2010 jämfört med 1990 års utsläpp. För kväveoxider minskar utsläppen över samma period med 44 %. Både arbetet inom klimatkonventionen och FN:s ekonomiska kommission för Europa medför att utsläppen av skadliga luftföroreningar från såväl stationära som mobila utsläppskällor har minskat och kommer att minska ytterligare de närmaste åren. Sverige måste också fortsätta att verka för att likvärdiga krav ställs på sådana utsläppskällor, t.ex. energiproducerande anläggningar i vårt närområde. Vi klarar inte våra internationella åtaganden för luftföroreningar genom att minska kraven på oss själva eller på vår omgivning. Tvärtom är det avgörande att samarbeta över gränserna för att tillsammans utveckla hållbara energisystem som bidrar till att lösa den komplexa klimatfrågan, problem med försurning, övergödning och andra miljöproblem samt som bidrar till välfärd, sysselsättning och ekonomisk tillväxt.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Det här är en diskussion som vi egentligen kan ha på flera olika plan. Vi kan diskutera hur vi i Sverige ska bidra till att vi kommer att hitta en lösning på ett av våra största miljöproblem i modern tid. Vi kan också diskutera hur statliga verk ska få agera. Bakgrunden till detta är den globala uppvärmningen. Vi ser att klimatfrågorna är, vilket vi är överens om, den stora utmaningen för kommande generationer. Vi kan se att åtta av de senaste tio åren varit de varmaste vi haft på mycket länge. Man kan t.o.m. säga att sedan mätningarna började i mitten av 1800 talet är det alldeles tydligt att de varmaste åren varit under de senaste decennierna. Det innebär att vi måste komma till rätta med klimatförändringarna. Där är naturligtvis användningen av fossila bränslen och kol en väldigt viktig del. Vi kan inte acceptera att vi överlämnar till framtiden en situation på jorden där de extrema vädersituationerna blir flera, där vi kan se att polerna smälter i en allt ökande takt, som vi just fått höra senaste veckan. Det kom en sådan rapport. Att det är utvecklingsländerna som faktiskt får bära de problem som vår livsstil för med sig är naturligtvis av solidariska skäl fullkomligt omöjligt att tänka sig. I Sverige släpper vi två ton kol per år, dubbelt så mycket som världsmedborgaren i snitt. Det innebär att vi i Sverige har ett väldigt stort ansvar här. Vi har den livsstil som vi vet inte går att exportera. Vi släpper per capita ut mycket. Vi måste försöka hitta ett sätt att få en energiförsörjning som baserar sig på förnybara energikällor. Anledningen till den här interpellationen är alltså att man kan konstatera att Vattenfall har blivit delägare i någonting som jag inte ens försöker uttala, som förkortas EW, ett elektricitetsbolag i Warszawa. Där har Vattenfall förvärvat 50 % av aktierna för knappt 2 miljarder. Det är polska staten som har sålt. Man kan konstatera att det här verket bedrivs med kol. Såvitt jag kan förstå har Vattenfall intresse av att i framtiden eventuellt importera kraft, värme och el från Polen, från ett kolbaserat kraftverk. Från min och Miljöpartiets sida menar vi att det här är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt. Vi kan se att vi hotar den omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle som var tänkt här i Sverige, att försöka ställa om till ett samhälle som baserar sig på förnybara energikällor och som inte ytterligare bidrar till den klimatförändring vi kan se. Vi menar att det här måste stoppas på något sätt. Man kan diskutera om statliga verk och myndigheter får agera på ett sätt som faktiskt omöjliggör de mål som riksdag och regering har satt upp. Vi är överens om, det vet jag, att vi ska försöka komma till rätta med klimatförändringarna. Att då omöjliggöra en satsning på förnybara energikällor, vilket det i praktiken blir, måste naturligtvis även miljöministern anse fullkomligt oacceptabelt. Jag undrar: Hur kommer miljöministern att agera? Hur ska vi agera för att se till att biobränslena får den möjlighet som tanken var när vi ska skapa ett ekologiskt hållbart samhälle? På vilka sätt kommer miljöministern att agera mot Vattenfall? Dessutom fick vi höra i dag i miljö och jordbruksutskottet att de i och för sig mycket lovvärda minskningar av svaveldioxid som vi kan se i Sverige inte kommer att förändra försurningssituationen i skogen under de närmaste hundra åren. Försurningssituationen är fortfarande lika allvarlig och kommer så att förbli under de kommande hundra åren. Vad vill miljöministern göra åt detta?
Fru talman! Jag tänker inte i dag kommentera uppgifterna om skogen som jag inte hört tidigare och som vi säkert får möjlighet att diskutera i fortsättningen. Jag tänker inte agera mot Vattenfall. Det intressanta här är nämligen att Vattenfall i samband med att man övertog en del av ägandet i företaget också skrev på ett avtal om att undan för undan föra ned utsläppen från den produktion som äger rum i Polen till den standard som gäller för Sverige. Jag kan inte se att det skulle vara ett problem att ett svenskt välrenommerat företag eller myndighet, van vid gott miljöarbete och med goda miljökunskaper, tar över kraftanläggningar i andra länder och försöker att införa svenskt miljötänkande i de här företagens skötsel. Jag är snarare böjd att se det som någonting positivt. Jag kan inte heller se logiken i att Vattenfalls delägarskap i ett polskt elproducerande företag på något sätt skulle sabotera våra omfattande, intensiva och uthålliga satsningar på att hitta förnybara bränslekällor. De satsningarna kommer att fortsätta med full kraft och förhoppningsvis också att förstärkas i framtiden. Vi kommer att ha stor användning för den el som vi på det sättet kan producera, spara eller överföra i vårt fortsatta arbete med att fasa ut kärnkraften i Sverige. Det kommer inte att finnas något som helst problem med att få avsättning för den el som vi kan producera genom produktion av förnybar energi - det är jag alldeles säker på. Sedan är det självfallet så att även om vi inte har samma synpunkter på logiken i det Gudrun Lindvall säger tror jag nog att vi har precis samma uppfattning om klimatfrågan som en avgörande framtidsfråga för Sverige och för hela världen. Det är rätt att vi ger upphov till mer koldioxidutsläpp än genomsnittligt i världen, men vi ger också upphov till kanske 30 % av de koldioxidutsläpp som amerikanerna ger upphov till. Vi ligger långt under det europeiska genomsnittet. Så vi har en stark ställning inom den industrialiserade världen.
Fru talman! Naturligtvis kan man inte vinna bort koldioxid. Det är det som är problemet. Miljöministern säger att det är bra att svenska företag går in, för då blir det svenskt miljötänkande. Men koldioxiden kan vi inte lösa bort. Koldioxid får vi när vi utvinner den energi som finns i kolet. Det som är det stora problemet med klimatförändringen är att så länge vi eldar fossila bränslen får vi ett utsläpp av koldioxid. Ska vi göra den processen reversibel måste vi tillföra minst lika mycket energi som den vi har fått ut genom att elda kolet. Det här måste poängteras gång på gång. Det finns vissa typer av föroreningar som vi inte kan rena. Man kan inte rena bort koldioxid, och det är det som är problemet. Eldar man kol får man ett utsläpp av koldioxid. Det kan man inte komma ifrån. Kol är tyvärr ganska billigt att elda med, framför allt i ett land som Polen. Om man nu eldar med kol i Polen, och därmed får koldioxidutsläpp, och levererar den elen till Sverige, tror verkligen inte miljöministern att det konkurrerar med andra typer av energislag i Sverige? Det är väl alldeles självklart. Om vi tittar på vad man i dag skulle kunna göra finns det många fjärrvärmeverk som skulle kunna bygga till en kraftdel. Men man gör inte det, eftersom det inte lönar sig i dag. Det finns så mycket billig el. Det går helt enkelt inte att få ekonomi i den typen av utbyggnad. Det finns också i dag fortfarande många industrier som skulle kunna bygga mottrycksaggregat men som inte gör det. Det lönar sig inte i dag, eftersom energin än så länge är så billig. Vad Vattenfall har tänkt sig är att utnyttja det billiga kolet och den billiga tekniken som finns i Polen för att kunna leverera el till Sverige, dvs. att man ska klara av att producera el i Polen till det billiga elpris vi har i Sverige. Det betyder att marknaden i Sverige fortfarande gör det omöjligt att komma i gång med de satsningar som man skulle behöva komma i gång med. Det gäller kraftdelen i fjärrvärmeverk och att använda energi som i dag inte nyttjas därför att det inte går. Jag har svårt att förstå hur miljöministern kan anse att det inte alls kommer att påverka den svenska elmarknaden och den svenska energipolitiken. Naturligtvis går Vattenfall in därför att det ser en möjlighet att göra sig en förtjänst på kolet. Man kan diskutera det agerandet av ett svenskt företag som är medvetet om - eftersom vi säger att vi har ett högt miljömedvetande i Sverige - att användning av fossila bränslen och kol bidrar till den globala miljöförstöringen och uppvärmningen av jorden. Hur kan det vara moraliskt försvarbart att ett statligt svenskt verk agerar på det sättet? Jag tycker att det är en ganska viktig fråga. Ska vi verkligen hantera frågan så? Ska vi säga: Det är bra att svenska företag går in, eftersom de nog gör det lite bättre än det var innan? Ska vi acceptera att man går in i mycket miljötveksamma verksamheter? Det är ju detta. Det är mycket tveksamt om vi med tanke på den globala uppvärmningen ska fortsätta att producera vare sig värme eller el av kol. Hur försvarar miljöministern det? Det skulle jag vilja höra lite grann om. I kol finns det föroreningar. Det finns t.ex. svavel. Förhoppningsvis kommer Vattenfall tillsammans med det polska företaget att rena svavlet på ett sätt som är bättre än vad man har gjort tidigare. Men man kan lik förbaskat konstatera att det kommer ut svavel. Antingen får man ut det genom askan eller så kommer det ut via skorstenen. Det kommer alltid ut lite svavel. Att rena ned till noll går inte. Det innebär att man kommer att frigöra svavel i form av svaveldioxid till atmosfären, därför att man går in i en verksamhet som baserar sig på ett bränsle som inte är rent. Det skulle naturligtvis vara betydligt bättre att Vattenfall satsade rejält på bränslen som är biobaserade.
Fru talman! Jag tror fortfarande att det är bra att ett svenskt företag med miljöambitioner och med miljökunnande går in och skriver ett avtal om att man ska föra ned utsläppen till svensk miljöstandard. Jag förstår inte riktigt varför man ska ta det som givet att företaget ska fortsätta att basera sin energiproduktion på kol. Det som vi vet kommer att hända i framtiden - och som jag ändå gick igenom i mitt interpellationssvar - är att även Polen kommer att tvingas att ordentligt skära ned utsläpp, vilket gör att även Polen kommer att minska sitt kolberoende ganska ordentligt. Där tror jag att det kan vara en fördel om Vattenfall finns med i bilden. Sedan är det inte heller så att Sverige har varit en dominerande elimportör, vilket man får intrycket av när man hör Gudrun Lindvall. Vi har haft ett mycket stort exportöverskott på el. Det är inte så att Sverige nu kommer att översvämmas av billig utländsk el. Vi har fortfarande en så pass stor elproduktion själva. Hela ambitionen bakom det framtida arbetet på att utveckla det svenska energisystemet är att se till att vi tillför ny energi och sparar på ett sätt som gör att vi också i fortsättningen ska kunna vara självförsörjande på el i allt väsentligt. Det innebär att utbytet av el inom den internationella elhandel som kommer att etableras blir ibland lite elexport och ibland lite elimport. Från den situationen har jag väldigt svårt att dra de långtgående och nästan dramatiska slutsatser som